Herr talman! Jag tackar även Bo Holmberg för de vänliga inledningsorden inkl. travestin. Vi som har fått förtroendet att arbeta inom socialdepartementet skall göra vad vi kan för att motsvara detta förtroende. Jag skall försöka vidareutveckla några punkter som jag antydde i mitt inledningsanförande. Jag begärde ordet därför att Bo Holmberg ställde ett antal frågor, och jag skall försöka besvara dem. En fråga rörde grundtrygghet eller standardtrygghet. Jag vidrörde den frågan något i avslutningen på mitt inledningsanförande, där jag konstaterade att välfärdsstaten bygger på att vi har tillgång, oavsett ekonomiska förhållanden, till sjukvård när vi behöver det, till utbildning för våra barn när de behöver det, och på att det finns ett system på socialförsäkringsområdet som gör att människor inte i stor skala lider ekonomiskt av att de har drabbats av sjukdom eller arbetslöshet eller haft förmånen att bli att gamla. Inom en av socialförsäkringarna, nämligen föräldraförsäkringen, har folkpartiet liberalerna i årets valrörelse pekat på att man nog har hamnat för långt åt standardtrygghetshållet, och vi har föreslagit mer av grundtrygghet. Det har inte varit någon hemlighet, utan vi har pekat på att det kan bli mycket stora skillnader mellan dem som är med i försäkringen. De som inte har hunnit få något jobb, som har studerat eller som är arbetslösa kan räkna med en ersättning på 60 kr. per dag, medan de som har varit med på arbetsmarknaden och skaffat sig hyggliga inkomster kan räkna med upp emot 600 kr. per dag. Tiden mellan barnens födelse påverkar också kraftigt den här nivån. Jag tycker inte att vi kan förfalla till dogmatism på den här punkten. De grundläggande tankegångarna är någorlunda gemensamma för Bo Holmberg och mig, nämligen att man skall ha standardtrygghet vid sjukdom, arbetslöshet och pensionering. Jag nämnde också i inledningsanförandet att det skall vara självrisk i dessa system, och vi skall försöka utforma dem på ett sådant sätt att de inte hindrar den ekonomiska tillväxten i samhället. Det har en hel del att göra med pensionssystemet, vilket jag tror att Bo Holmberg förstår genom den markeringen. Den andra frågan som Bo Holmberg tog upp gällde pengarna. Jag har delvis svarat på frågan om handikapputredningen i mitt inledningsanförande, och det innebär självfallet att folkpartiet liberalerna fortsätter sin kamp för det glömda Sverige. Jag räknar med att vi nästa år under socialministerns färla lägger fram förslag som grundar sig på handikapputredningen. I den delen avslutade Bo Holmberg med att hoppas att det inte skulle bli några besparingar på socalpolitikens område. Jag måste något precisera det jag sade i inledningsanförandet, nämligen att de besparingar som måste göras under kommande år i den totala offentliga sektorn, inkl. socialförsäkringarna, delvis kommer att falla på socialförsäkringssidan. Det är inte möjligt att pressa ner det svenska utgiftstrycket och på det sättet bana väg för en bättre tillväxt utan att vi ser över socialförsäkringarna. Regeringen återkommer relativt snart i dessa frågor. Fråga tre gällde valfrihetsrevolutionen, som omtalas i regeringsförklaringen, och Bo Holmberg var orolig för att detta betydde att regeringen ville införa ett tvåtredjedelssamhälle. Så är det naturligtvis inte. Med valfrihetsrevolutionen har vi menat att det på grundval av en gemensam solidarisk finansiering skall finnas mycket större möjligheter än hittills i Sverige att välja var barnen skall gå i skolan, var de skall tas om hand i förskolan, var jag vill ha min husläkare eller var jag vill få en operation utförd. I grunden ligger alltså tanken på en gemensam solidarisk finansiering -- om man så vill, av var och en efter ekonomisk förmåga till var och en efter medicinska behov. Vi skall naturligtvis avskaffa det system som har funnits länge, där patienterna har tillhört sjukvården i stället för att sjukvården har tillhört patienterna. Inom ramen för den frågan tog Bo Holmberg också upp utformningen av husläkarsystemet. Den lösning som vi har pläderat för nu i snart 15 års tid och som får mer och mer gehör bland olika intresseorganisationer, politiska partier m.fl., bygger på att man skall ha rätt till en egen husläkare. Vi har pekat på att det i de flesta utländska system av den här typen är så att man kan byta husläkare någon gång om året -- i det tyska systemet t.o.m. någon gång i kvartalet i flertalet delstater. Självfallet finns det inget intresse av att man skall bindas till en husläkare som man inte trivs med. Däremot visar de utländska erfarenheterna att önskemålen om att byta läkare är mycket få. I Danmark rör det sig t.ex. om någon procent per år. Värdet av kontinuitet känner medborgarna alltså mycket tydligt. Till sist nämnde Bo Holmberg ÄDEL-reformen. Det är ju en reform som är beslutad av riksdagen och som består av många delar. Bo Holmberg och jag har haft nöjet att diskutera den några gånger under gångna år. De delarna kvarstår naturligtvis och skall genomföras, inkl.

Herr talman! När det gäller trygghetsfrågan är jag nöjd med det svar jag fick, men jag är ändå en aning konfunderad över att man i regeringsförklaringen så tydligt säger att man skall bygga en socialpolitik som vilar på en grundtrygghet. Är det verkligen så att man har blandat ihop begreppen? Men jag måste ju nu tro på Bo Könberg när han säger att man skall hålla fast vid begreppet standardtrygghet. Om man har skevheter i ett system som bygger på standardtrygghet har jag inga svårigheter att förstå att man får lov att rätta till dem, men för mig är det en ideologisk förändring att gå från standardtrygghet till grundtrygghet. 10--15 miljarder är jättemycket pengar när man går in och gnetar i budgetarbetet -- det vet jag av egen erfarenhet. Jag vet vad det kan innebära att ha ansvar för de sociala frågorna och få oerhört svåra sparbeting från en finansminister. Svaret är nu att det också skall drabba socialpolitiken. Vi får då se hur det kommer att slå mot socialförsäkring och andra saker.

Jag vill försäkra mig om att det inte blir på det sättet att man raserar den nuvarande av primärvården och distriktsläkeriet för att köra in en enhetslösning för husläkeriet utan att distriktsläkarmaskineriet får fullföljas och utvecklas. Det fick jag inte riktigt klart för mig av det svar som Bo Könberg lämnade.

Herr talman! Jag återkommer då till frågan om husläkarsystemet. Som vi har skissat i olika sammanhang -- och den modell som vi har fört fram har Sveriges Läkarförbund i början av det här året i rätt stor utsträckning anslutit sig till, har jag sett; jag tror att modellerna är lika till 80--85 % -- skulle systemet bygga på varje individs rätt att välja sin husläkare och på en rätt för utbildade läkare att etablera sig som husläkare. Vi har också tänkt oss att ersättningssystemet för läkarna skulle bygga på hur många patienter de har på sina listor, personer som har valt att registrera sig hos dem. Jag har i andra sammanhang pläderat för att 75--80 % av den ersättning er skilda husläkare eller vårdcentraler skulle få skulle vara beroende av hur många patienter de tar ansvaret för på helårsbasis. Den andra delen av ersättningen -- 20--25 % -- skulle vara beroende av hur många besök de har under året. Tanken bakom denna ersättningsmodell har varit att den snarare skulle stimulera till förebyggande insatser och till att försöka åstadkomma öppenvårdsinsatser än premiera många besök eller många återbesök. Från jämförelse med många andra länder vet vi att antalet besök per invånare kan skilja sig oerhört mellan länderna. Sverige är ett av de länder som har relativt få besök. Det finns rätt litet som tyder på att folkhälsan eller ens egen hälsad skulle bli bättre om man går till doktorn tre eller fyra gånger mer om året. -- Det har varit en av tankarna bakom ersättningssystemet. Det ligger väl i linje med utvecklingen inom andra europeiska länder, där man har system som liknar det här med husläkare. Om jag förstod Bo Holmberg rätt var han orolig för att distriktsläkarsystemet skulle raseras med ett husläkarsystem. Jag har litet svårt att se skillnaderna på den punkten. I bägge fallen handlar det i huvudsak om specialister i allmänmedicin -- man brukar kalla dem för allmänläkare. Det handlar om personer som i flertalet fall säkert kommer att ha distriktssköterskor, därför att det är en utmärkt kompetens som vi har i Sverige. I flertalet fall kommer säkert medborgarna att välja att gå till en husläkare som bor relativt nära deras egen bostad, även om det finns möjlighet att välja andra lösningar. Men det är klart att om vi genomför en ordning där patienten så att säga för pengarna med sig och varje läkare får ersättning efter hur många som finns registrerade på hans lista kan det naturligtvis här och var bli så att patienter går från en läkare till en annan. I så fall får man dra konsekvenserna av detta, exempelvis inom landstingen, genom att minska resurserna på de ställen vilkas patienter väljer att gå någon annanstans. Men jag har för min del alltid sett distriktsläkarna som en av grunderna för det framtid husläkarsystemet.
Herr talman! Den oro som vi från socialdemokratins sida kände när vi läste regeringsförklaringen var att man i sitt nit att förändra skall kasta från det ena till det andra. Bo Könberg vet att det har tagit svensk sjukvård 10--15 år att få sjukhusvården att jobba ihop med primärvården; från början var denna över huvud taget inte accepterad. Vi vet också vad den har betytt för barnhälsovården. Vi vet vad den kommer att betyda som plattform för hela folkhälsoarbetet -- för hur vi lever, hur vi umgås med alkohol och droger. Vi blev oroliga för att hela detta fina som finns i vår primärvård skulle sättas mot ett husläkarsystem. Vi vill alltså värna det fina som finns i primärvården. Vi hade inte kunnat acceptera att man raserar de fina sakerna till förmån för en enhetslösning som gäller husläkare. Men om jag fattade Bo Könberg rätt finns det på nuvarande beredningsstadium en öppenhet för att ha en kombination av de här systemen. Vi får väl då återkomma när regeringen kommer med förslag i den här frågan.

Herr talman! Jag skall ta upp en något annorlunda välfärdsfråga i den här debatten. I Europa växer rasismen och främlingsfientligheten. Radio och TV rapporterar numera dagligen om attentat mot flyktingförläggningar och brutala övergrepp mot enskilda flyktingar. Även här i Sverige visar främlingsfientligheten öppet sitt ansikte. I valrörelsen fanns det partier som fiskade i grumligt vatten. I flera kommuner har Sverigedemokraterna och Framstegspartiet nu fullmäktigemandat. Ny demokrati har också med framgång spelat på människors misstänksamhet och fördomar mot invandrare och flyktingar. Resultaten av skolvalen visar att de främlingsfientliga partierna har haft framgång också där. På Teknis i Örebro röstade var tionde elev på Sverigedemokraterna. Teknis i Örebro är tyvärr inget undantag, utan många skolor visade upp liknande resultat. Man måste fråga sig vad det kan bero på att svenska ungdomar, uppvuxna i vårt trygga svenska välfärdssamhälle, låter sig lockas av extrempartierna och deras våldsideologi. Vad är det som lockar vuxna människor? Att acceptera förklaringar som att ''det är inne att hata invandrare och ballt att vara nazist'' som en Stockholmselev uttryckte sig, är att ta alltför lättvindigt på den främlingfientlighet som uppenbarligen finns bland våra undgomar. Vi kan inte heller, tycker jag, acceptera bortförklaringar som att det skulle vara ett ''plojval'' och att resultatet inte behöver tas på allvar. Tvärtom -- valresultaten i skolorna är verkligen något att ta på allvar. Skolan har en mycket viktig roll när det gäller att sprida kunskap om främmande kulturer och religioner, eftersom den når praktiskt taget alla barn och tonåringar. I ungdomsåren grundläggs många av våra värderingar. Efter att ha sett gårdagens Rapport finns det anledning att fundera över massmedias ansvar i den flyktingpolitiska debatten. I Rapport fick Bert Karlsson utgjuta sig över att slussförläggningen i Tånga Hed tagit som han uttryckte det ''hans flyktingar'' utan att TV ifrågasätter vad som ligger bakom Bert Karlssons agerande i den här frågan. Herr talman! Det finns anledning att också se allvarligt på tendenserna i valet i övrigt. Vad speglar de för strömningar i vårt samhälle? Hur stark är främlingsfientligheten egentligen? Det har uppenbarligen skett en attitydförändring hos svenska folket. År 1987 visade undersökningar att vi hade en tolerant inställning till invandrare och flyktingar. En SIFO-undersökning från juni förra året visar att allmänheten nu har en mera skeptisk inställning. Drygt sex av tio svenskar tycker att bestämmelserna borde bli strängare. Varannan svensk tycker att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om uppehållstillstånd alltför generöst. I regeringsförklaringen sägs att ''främlingsfientligheten och tendenser till rasism skall bekämpas''. Det är ett mycket viktigt och angeläget problem att ta itu med. Men i debatten om regeringsförklaringen berörde statsministern inte den här frågan. Inte med ett enda ord berördes hur regeringen tänker möta de strömningar av främlingsfientlighet som nu drar genom landet. Jag frågar därför: På vilket sätt tänker regeringen ta itu med problemen? Det brådskar! Sverige är ett mångkulturellt land och kommer så att vara även i framtiden. De människor som i dag kommer till Sverige som flyktingar kommer från andra kulturer med en annan bakgrund. Vi kan inte blunda för att invandringen, hos en del svenskar, väcker oro och rädsla. Det är känslor som vi måste ta på allvar och försöka bemöta med kunskap och information. De flyktingar som får stanna i vårt land har samma rättigheter och skyldigheter som vi andra. Man skall arbeta och försörja sig. Att ha ett jobb, att kunna försörja sig och att ha arbetskamrater är det bästa sättet att komma in i vårt svenska samhälle. Många fördomar försvinner också när man arbetar tillsammans. Men det är inte lätt för invandrare eller flyktingar att få ett jobb även om de är välutbildade. Det är klart att det sticker i många svenskars ögon när de ute i bostadsområdena ser många flyktingar som de tycker bara går och drar och inte vill arbeta. Sanningen är ofta att de inte får något jobb hur gärna de än vill. Fördomar om invandrare och flyktingars utbildning och arbetsförmåga frodas också hos svenska arbetsgivare. Herr talman! Det sägs ofta att rasismens och främlingsfientlighetens grogrund kan sökas i människors ekonomiska och sociala villkor. I ett samhälle där människor vet att de kan få jobb, kan försörja sig, känna social trygghet och tillförsikt inför framtiden, har rasismen svårt att finna fotfäste. Ansvaret vilar tungt på regeringen.

Herr talman! Det är mycket lätt för mig att instämma i de värderingar som nu kom till uttryck i vad gäller främlingsfientlighet och annat. Det är klart att regeringen har en viktig uppgift i det sammanhanget. Som medlem av folkpartiet liberalerna kan jag inte undgå att notera att det hade varit möjligt för andra politiker att under valrörelsen -- då uppmärksamheten är som störst på vad vi politiker säger -- göra sådana insatser som folkpartiet liberalernas partiledare har gjort. De insatserna tror jag inte på något sätt har lett till att folkpartiet liberalerna har fått flera röster. Det var inte därför de gjordes. De gjordes därför att vi har dessa humanitära värderingar på den här punkten. Det går i och för sig bra att ställa krav på regeringen. Men det allra viktigaste tror jag är att vi alla, i våra olika funktioner, när vi har möjlighet att möta människor och nå människor genom massmedia och på annat sätt för fram dessa värderingar för att hålla tillbaka de strömningar av främlingsfientlighet som finns här och var. Det vore bra om vi kunde enas om att det är en gemensam uppgift och att alla är beredda att ta på sig den.

Herr talman! Jag delar naturligtvis Bo Könbergs uppfattning att vi alla har ett ansvar för att ta den här debatten. Jag tror och vet att många av oss ute i valrörelsen tog den här debatten, även om alla inte fick den massmediala uppmärksamhet som Bengt Westerberg fick. Jag högaktar och respekterar honom för att han förde den debatten även massmedialt.

Herr talman! Självfallet vill även jag börja med att gratulera min f.d. landstingskollega till upphöjelsen till statsråd. Jag tyckte mig ett tag nästan försatt tillbaka i landstingssalen när husläkarsystemet kom på tal, men jag återfördes bryskt till den situation vi har här. Jag har en hel del frågor till statsrådet och den nya regeringen. Vart tog Sveriges barn och ungdom vägen? Jag tycker att de lyser med sin frånvaro i regeringsdeklarationen. Sverige har undertecknat barnkonventionen och bidrog starkt till förra årets toppmöte för och om barn i New York. Men åtagandet för världens barn, eller i det här sammanhanget för svenska barn, är dock långt ifrån fullföljt. Barnen anses ha det rätt så bra i Sverige. Varför bildas t.ex. ett nytt barnparti, av en företagsam 12 åring i Farsta, Erik Edman? Jo, Erik och många andra barn anser naturligtvis inte att det sätt som de etablerade partierna driver sin politik är tillfredsställande vare sig det gäller de stora framtidsfrågorna, miljöfrågorna osv. eller frågor som är närliggande för barn om skolmaten, böckerna i skolan osv. Det finns också en nybildad kamporganisation, Barns Rätt till Barndom, som också tycker att de politiska partierna är alltför passiva när det gäller att trygga barnens rätt till barndom. Den organisationen har liksom etablerade organisationer som Rädda barnen och BRIS ''tyvärr'' ett mycket starkt existensberättigande. I regeringsdeklarationen nämns kartläggningen av barnens situation i missbrukarfamiljer. Det tycker jag är mycket bra. Jag tycker också att det var mycket bra att Gullan Lindblad tog upp förslaget om att höja föräldrapenningen för de som bara har 60 kr. om dagen. Jag hoppas få återse det förslaget i någon proposition från regeringen längre fram. I regeringsdeklarationen sägs också att en ny familjepolitik skall ge mer tid åt barnen. Att småbarnsföräldrar vill ha mer tid för sina barn är självklart. Just ''kampen om tiden'' är lysande skildrad av barnboksförfattaren Michel Ende i boken Momo eller Kampen om tiden. Där skildras hur en liga av vuxna tidstjuvar, slipade grå kostymherrar, ger sig ut och tar folks tid och ser till att folket inte får tid över till någonting som är trevligt längre. Men barnen och de vuxna som hjälper dem avslöjar naturligtvis ligan och skänker tiden åter till människorna. Jag rekommenderar den boken till läsning för hela regeringen, och Bo Könberg har förhoppningsvis läst den. Det finns ju faktiskt en hel del bra förslag, förutom i den här barnboken, om hur man skall få mer tid till barnen: förlängd föräldraledighet, sex timmars arbetsdag för alla, en bra barnomsorg, fria besöksresor för barn, som har sina frånskilda föräldrar boende på annan ort, osv. I regeringsprogrammet diskuteras skol och utbildningspolitiken. Där talas det om kvaliteten på skolans alla stadier. Men hur skall elevernas inflytande stärkas? Hur skall vi få barn och ungdomar att känna att skolan är till för dem? Skall det ske genom minskade resurser till skolan, genom minskad personal på dagis eller neddragning av förebyggande insatser? Eller skall det ske genom sänkningen av arvsskatten och förmögenhetsskatten eller borttagandet av momsen på aktieköp? Är det sådana åtgärder som skall få barnen i Fittja, i Angered eller i Rosengård att känna att vi politiker verkligen kämpar för att de skall få ett inflytande? De enda investeringar som regeringen konkret har talat om och som jag tycker innebär någonting för ungdomar är införandet av en ny vårdform för unga brottslingar, en ersättning för de s.k. § 12-hemmen. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man skall bygga nya fängelser, ungdomsfängelser. Herr talman och statsrådet Bo Könberg! Jag undrar: Var finns barnen i regeringsdeklarationen? Var finns de konkreta förslagen för att barnen skall få mer tid? På vad sätt skall vi få barnen mer delaktiga i vårt samhälle? Var finns de förstärkta resurserna för utsatta barn, flyktingbarn eller barn med handikapp? Ett genomförande av handikapputredningens förslag dröjer ju. På vad sätt kommer barnen att känna att deras möjligheter till makt och inflytande stärks? Kds-representanten Rose-Marie Frebran tog i sitt anförande upp frågan om barnens situation. I övrigt undrar jag: Var finns barnen i den allmänpolitiska debatten? Vart tog barn och ungdom i Sverige vägen?

Herr talman! Sveriges socialförsäkringssystem visar att generella förmåner såsom folkpension och ATP är en överlägsen metod att nå trygghet och ekonomisk utjämning. Även den som inte har deltagit i förvärvslivet är garanterad en ekonomisk trygghet som pensionär genom folkpension, pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Särskilda skatteregler gör att denna ekonomiska trygghet för pensionärer inte beskattas. I en kommun med ett anständigt kommunalt bostadstillägg har en pensionär utan ATP lika mycket att leva på som en fabriksarbetare med lägsta lön. En genomsnittlig ålderspensionär i Sverige har en disponibel inkomst som i stort motsvarar genomsnittet i landet om man tar hänsyn till försörjningssituationen. Internationella jämförelser visar att Sverige tillsammans med Norge nått längst när det gäller att ge de äldre samma ekonomiska trygghet som genomsnittsmedborgaren. England släpar långt efter, liksom Västtyskland. Andelen socialbidragstagare i Sverige i förhållande till befolkningen är lägst i åldrarna 65--74 år, bara 1 %. I Tyskland är pensionärerna den största gruppen socialbidragstagare. Det svenska pensionssystemet framstår som ett föredöme för många länder i Europa. Det upplevde jag själv i en konferens i Wien, där man jämförde socialförsäkringssystemen i Italien, Nederländerna, Österrike och Sverige. Vi har all anledning att slå vakt om pensionssystemet. Vi socialdemokrater ställer oss däremot skeptiska till det förslag som förekommit i valrörelsen om en sammanslagning av de förekommande grundförmånerna. Den valfrihet i boendet som härigenom sägs bli följden betyder i klartext att pensionärer med grundpension inte kan skaffa en dyrare bostad, eftersom bostadsbidraget inte längre blir anpassat till boendekostnaden. Vi vet att graden av handikapp hos en person med rörelsehinder ofta är beroende av bostadens tillgänglighet. Det är oetiskt och oekonomiskt att pruta på de äldres boendestandard. Den ekonomiska bastryggheten i det svenska pensionssystemet är speciellt gynnsam för de kvinnor som inte haft förvärvsarbete. Tidigare har många kvinnor fått sin första egna inkomst efter pensioneringen. Nu har de unga kvinnorna förvärvsarbete i samma utsträckning som männen, och andelen pensionärer utan ATP minskar. Ett stort problem är däremot de svåra marginaleffekterna i skarven mellan de grundläggande förmånerna och ATP-pensionen, vilka drabbar många pensionärer med låg ATP. Det är mycket viktigt att undanröja dessa olägenheter, eftersom det faktum att man bidragit till ATP systemet måste leda till att man också har nytta av detta i form av högre pension. Den grupp som drabbas består mest av kvinnor, men även lågavlönade män berörs. ATP-pensionen är, i motsats till folkpensionen, kopplad till förvärvsinkomsten och bygger på inkomstbortfallsprincipen. Systemet är utformat enligt fördelningsprincipen och innebär att pensionsförmånerna åt dem som är pensionerade betalas av de samtida yrkesverksamma. Systemet är inte ett renodlat fördelningssystem, eftersom det förekommer fondering i AP fonderna. Dessa har vuxit under den tid som inbetalningarna var större än utbetalningarna, då systemet inte gav så stor effekt och då den ekonomiska tillväxten var god. Under de senaste åren har utbetalningarna varit större än inkomsterna, och därför har en del av AP Att ATP-utbetalningarna nu stiger beror på att genomsnittspensionen blir större i och med att systemet utvecklas mot full utbyggnad. Ett annat skäl är att andelen personer som är 65 år eller äldre fram till år 2005 ökar från 17 till 21 % av befolkningen. Samtidigt minskar antalet förvärvsarbetande. Belastningen på dessa kommer att öka när det gäller att finansiera pensionerna. För att komma till rätta med detta problem skulle man under 1990-talet behöva ta ut en något högre avgift till ATP-systemet och fondera överskottet i AP-fonderna. Med en sådan generationsutjämnande fondering skulle belastningen på pensionssystemet efter 2005--2010 kunna pareras helt eller delvis. Hur AP-fondernas tillgångar placeras är också av stor betydelse för avkastningen och för ATP systemets inkomster. AP-fonderna borde få ökade möjligheter till fri placering, dvs. samma handlingsutrymme som försäkringsbolagen. Att slå samman löntagarfondernas kapital med AP fonderna borde vara en logisk lösning på pensionssystemets finansieringsproblem. Tyvärr har vi fått en regering för vilken politiska bindningar är viktigare än tryggheten för pensionärerna i framtiden och de yrkesverksammas möjlighet att betala pensionerna åt de samtida pensionärerna. Löntagarfonderna är lön som avståtts av löntagarna under de år då aktieägarna gjorde uppseendeväckande stora vinster. Löntagarna höll tillbaka sina berättigade lönekrav för att Sveriges konkurrenskraft skulle öka, eftersom löntagarfonderna kopplades till pensionerna. Det verkar nu som om fyrpartiregeringen av dogmatiska skäl tänker omintetgöra möjligheten att klara de svårigheter som ATP-systemet i framtiden kommer att ställas inför. Nu är ju inte ATP-pensionen någon hjärtefråga för den sittande regeringen -- snarare motsatsen. Pensionärerna fick dock inte oroas i valrörelsen, men hur blir det med det förslag som skall läggas fram nästa höst, i god tid före nästa val? Och hur blir det med pensionerna för den stora gruppen 40-talister?

Herr talman! I stället för att gratulera statsrådet Könberg, som de flesta här har gjort, vill jag tacka Bo Könberg för att han åtagit sig den här hårda uppgiften i den tid som vi nu befinner oss i. Så till mitt ämne, som kommer att handla om pensioner och andra socialförsäkringsfrågor ur civilrättslig synpunkt, dvs. lagutskottets område. Den nya tid av förändring, av frihet och av möjligheter som vi nu går in i kommer att visa sig på många områden. Och det är nödvändigt. Varför? Socialdemokraterna har fört oss in i ett samhälle där tillväxten inte bara har stagnerat utan där välståndet de facto minskar. Systemen är inte individanpassade. Den trygghet som storebror har utlovat sviktar och blir för många i stället arbetslöshet eller andra former av otrygghet. I spåren följer personliga tragedier, skilsmässor och uppbrott -- detta för att socialdemokraterna inte tog hänsyn till den ekonomiska verkligheten. Olof Palme såg verkligheten som sin värsta fiende. Alf Ahlberg varnade för konsekvenserna av att nonchalera den. Nu slår effekterna av den socialdemokratiska politiken hårt mot människorna, eftersom de socialdemokratiska löftena i mycket var chimärer. När samhällsekonomin inte håller, när skattebetalarna inte längre klarar de åligganden de socialdemokratiska politikerna gett dem, när arbetslösheten rakar i höjden och företag efter företag tvingas lägga ned, då sviktar förtroendet. Många frågar sig: Hur skall jag och min familj klara oss när det vi byggde på var fel? När människor då börjar fundera på vad de kan göra själva, hur de ekonomiskt kan skydda sin ålderdom och hur de kan skydda sig för att klara olika kriser som uppstår i livet, då visar det sig att det ligger ett hårt lindat nät av förbud över många öppningar och möjligheter som människorna tror sig finna. Slutsatsen blir, som man så ofta hör i Sverige: Det är ingen idé. Men nu är den tiden över. Nu gäller nya villkor, nya värderingar och normer, som börjar förändra och öppna det svenska samhället. Det civila samhället kommer att få ökad betydelse, liksom sannolikt den civilrättsliga lagstiftningen. Det skall löna sig att arbeta, spara och ta ansvar. Då måste det också skapas sådana möjligheter att människor verkligen kan ta ansvar. De låsningar som finns på t.ex. försäkringsområdet måste börja lösas upp. Det är orimligt att fortsättningsvis hämma människor från att skapa ekonomiska buffertar för kristider. Det skall man i stället stimulera. I all synnerhet är det angeläget nu, när det knakar i välfärdssystemen. Det har varit grymt att svika människorna genom att de stora kollektiva socialförsäkringssystemen inte uppfyller sina åtagna uppgifter, samtidigt som man förvägrar eller försvårar för den enskilde att skydda sig och sin familj. När det knakar i de kollektiva systemen, måste det civila samhället få utvecklas i en bättre jordmån. Det kräver förändringar, t.ex. i lagutskottet. Det var både ologiskt och grymt att avskaffa änkepensionerna utan att öppna några nya möjligheter för människor att skydda sina familjer i de civila systemen, t.ex. via de privata pensionsförsäkringarna. Det ansvar som människor faktiskt ofta vill ta för varandra inom familjen bör få en chans att utvecklas. Avtalsrätten måste inte bara grundlagsfästas, den måste också utvecklas. Den är t.ex. inskränkt när det gäller människors möjligheter att avtala sinsemellan om sitt försäkringssparande. Avtalsrätten bör gälla premieinbetalningen, men även det sedermera utfallande försäkringsbeloppet. Möjligheten att själv bestämma om sitt pensionssparande bör utvecklas i linje med den i Europa mer vanliga synen på äganderätten. Den som sparar skall ha möjlighet att besluta om vart sparbeloppet skall gå, i händelse av att spararen avlider. Försäkringsbolagen har redovisat den snedvridning av sparandet som nuvarande förhållanden leder till. En ändring kan också ha en stimulerande effekt på sparandet. Förra perioden motionerade jag i detta ärende och all tänkbar försäkringsexpertis inbjöds till lagutskottet. Efter hearingen insåg inte bara de borgerliga partierna, utan även miljöpartiet angelägenhetsgraden i denna reform. Bara socialistpartierna ville fortsätta att hindra, stoppa och förbjuda -- helt i linje med sin ideologiska övertygelse. Statsrådet Laurén lovade i tisdags, vid debatt här i kammaren, att genast ta initiativ till ändring på detta område. Det totala pensionsskyddet bör vägas in vid bodelning. Det är viktigt. Moderater och folkpartister har därvid krävt att pensionstryggheten i skilsmässosituationen ses över. Inte minst är det viktigt för de föräldrar som har gjort en större tidsmässig insats och investering i barnens fostran än vad som är det gängse i vårt land. Om makar frivilligt får avtala i förväg om behandlingen av sina pensionsrättigheter vid en eventuell framtida bodelning, öppnas fler möjligheter för människor att skapa ett gemensamt ekonomiskt familjeskydd. Jag motionerade om detta förra perioden och fick stöd av försäkringsexpertisen. Skulle dessutom frågan om möjligheterna att inkludera ATP och avtalspensioner i 10 kap. 3 § äktenskapsbalken, dvs. en utvidgning av tillämpningsområdet för jämkningsregeln, nå en slutlig lösning -- något som moderater och folkpartister föreslagit utredning av -- kommer familjeskyddet att väsentligt kunna stärkas. Jag syftar till att vi skall få ett större civilt samhälle på frihetens, på familjens, på rättssäkerhetens och på humanismens grund.

Herr talman! Välfärdsfrågorna rymmer en oerhört stor del av det som utgör vårt samhälle. Jag skall, på den korta tid som jag har till mitt förfogande, ta upp en del frågor som rör löntagarna, och som handlar om att ha en bra tillvaro på jobbet och ett bra liv på fritiden. Arbetslivets förnyelse är en process som pågått under lång tid. Tack vare det pionjärarbete som många inom arbetarrörelsen utfört, har det i vårt samhälle kunnat genomföras ett antal åtgärder, som betytt stora förbättringar för landets löntagare. Det är dessa framsteg för löntagarna som inte lämnat valda delar av borgerligheten någon ro. Krafter har satts i gång som vill föra utvecklingen tillbaka flera årtionden, krafter som uppenbarligen åter vill göra löntagarna livegna. Arbetsrättslagstiftningen, som var 70-talets stora lyft för löntagarna, har varit utsatt för en formlig stormeld från borgerligheten. Ökad anställningstrygghet för löntagarna har inte lämnat högerkrafterna någon ro. Möjligheten till inflytande över sitt arbete, arbetets organisation och arbetsledning har inte accepterats av dem som fortfarande vill ha envälde i arbetslivet. Men processen för ökad trygghet och ökat inflytande, som fick en ordentlig skjuts i början av 70-talet, går nu in i en ny fas. Efter omfattande utbildnings och informationsinsatser, där staten bidragit med pengar för att ge alla löntagare samma möjligheter, händer nu stora saker i arbetslivet. Den ena arbetsplatsen efter den andra sjösätter nu projekt, som växt fram under ett antal år. Det som gjort att även många arbetsgivare nu ger klartecken är arbetslivsfondens resurser. Givetvis betyder pengar mycket, men också den personal som fonderna har utgör en mycket viktig resurs för att stödja och utveckla de idéer som anställda och arbetsgivare tar fram. Aktiva rehabiliteringsåtgärder för människor som drabbats av arbetsskador är oerhört angelägna. Många värdefulla projekt inom detta område står nu också inför sitt förverkligande. Människor som blivit utslagna från arbetslivet kan på nytt bli delaktiga. Det som nu händer på många arbetsplatser är oerhört betydelsefullt då det gäller att ge löntagarna en bättre arbetsmiljö, ökad tillfredsställelse i arbetet och därmed ett bättre liv. Ett annat område som betyder mycket för landets löntagare är de sociala trygghetssystem som har byggts upp och som ger människor möjlighet att fortsätta att leva ett någorlunda bra liv, även om man drabbats av sjukdom, arbetsskador eller arbetslöshet. Drabbas man av en skada i arbetet är det självklart att man inte skall behöva lida också ekonomiskt för det. Det är dock tveksamt om detta synsätt har någon utbredning i regeringskansliet. Av olika uttalanden från regeringsföreträdare framgår att det finns skäl för landets löntagare att vara oroliga. Hoten om försämrade arbetsskadeersättning, karensdagar vid sjukdom och försämrade villkor för arbetslösa betyder att rättvisa och solidaritet inte har några förespråkare i det borgerliga regeringskansliet. Landets löntagare kommer givetvis att uppfatta varje försämring av sina villkor som en provokation från den borgerliga regeringen. Landets löntagare och deras fackliga företrädare har tagit ett mycket stort ansvar för att lindra effekterna av kapitalets höjningar. Rehnbergavtalet har inneburit att många avstått från att ta ut mesta möjliga lön, och detta i solidaritet med anställda i branscher som inte haft något stort utrymme. I och med att landets löntagare har ställt upp på detta sätt krävs en motprestation från regeringen. Herr talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med en uppmaning till regeringen: Tafsa inte på löntagarnas skyddsnät och på deras möjlighet att få utveckla sitt arbete och sina arbetsplatser!

Herr talman! Birgitta Dahl nämnde i sin inledning de för oss socialdemokrater så viktiga bergreppen som jämlikhet och jämställdhet, och jag vill under några minuter göra en del jämställdhetsreflexioner. ''Politiker ersätts av kvinna'' var den uppseendeväckande nyheten på en av landsortstidningarnas löpsedlar för ett antal år sedan. Denna text har naturligtvis lockat till många goda skratt och åtskilliga muntrationer. Men, herr talman, just nu fastnar skrattet i halsen. Efter årets val kan vi konstatera att det är kvinnorna som är förlorarna. Politiker -- skall det vara män i framtiden? Det faktum som en gång i tidningen Sveriges riksdag beskrevs som historia -- ''Riksdagsman blir man om man är man'' -- tycks åter vara en sanning. I år är det första gången under 1900-talet som kvinnornas politiska makt i riksdagen minskar. Herr talman må förlåta mig för uttrycket, men gubbväldet har ökat i parlamentet. Detta är ett bakslag för jämställdheten i Sverige! Med ljus och lyckta sökte jag i regeringsförklaringen efter deklarationer som gällde jämställdhetens område. Med ljus och lyckta fick man också, när ministerlistan presenterades, leta efter en jämställdhetsminister. Jag hittade henne. Men ännu i dag har jag inte hört Birgit Friggebo säga någonting om det kommande jämställdhetsarbetet. Bostadsdepartementet skall läggas ner, och kulturens betydelse tycks minska. Jag är litet ängslig för att Birgit Friggebo är en nedläggningsminister. Finns det i den nya regeringen några planer på ett fungerande och utvecklande jämställdhetsarbete? Sverige och övriga nordiska länder är i ett internationellt perspektiv föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämfört med de flesta länder har vi i Sverige en hög kvinnlig förvärvsfrekvens, en väl utbyggd barnomsorg, ett föräldrarförsäkringssystem som är unikt i världen. Nu måste vi fråga oss hur det blir med dessa förutsättningar som gjort det möjligt för svenska kvinnor att vara självständiga och självförsörjande? För mig är den borgerliga valfrihetstanken svår att kombinera med kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män. För den borgerliga valfriheten är en valfrihet för dem som har pengar, och i det sammanhanget drar oftast kvinnorna det kortaste strået. I det socialdemokratiska kvinnoförbundet har vi under många år arbetat för kvinnors rätt till självständighet och oberoende. Vi har arbetat för kvinnors rätt till makt och inflytande. Det har varit ett tufft och många gånger ganska otacksamt arbete, men med tiden har vi fått gehör för våra åsikter. Jag är i dag mycket stolt över att vi i det socialdemokratiska partiet är det parti som här i riksdagen -- trots gubbväldet -- kan redovisa en ökning då det gäller kvinnorepresentationen. Med 41 % kvinnor i den socialdemokratiska riksdagsgruppen visar vi socialdemokrater att vi menar någonting när vi anser att både kvinnor och män behövs i beslutande församlingar. Kvinnor och män har olika erfarenheter, och dessa erfarenheter behövs då beslut skall fattas som berör kvinnor och män i hela vårt land. Hur kommer kvinnoperspektiven på politiska frågor att fungera i partier som nydemokrati och kds? Här i riksdagen är de representerade med tre kvinnor i nydemokrati och sju kvinnor i kds partigrupp. Jag kan försäkra att det inte bara är turism, kärnfamiljen och stöd för att förhindra aborter som är frågor som påverkar kvinnors vardagssituation. ''Varannan damernas'' bjöd socialdemokrater upp till för ett antal år sedan. Ett huvudargument till denna invit var att utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir såväl demokratin som besluten ofullständiga. Det är något att tänka på, så att det nya gubbväldet bryts. Jag skulle ha velat ställa en fråga till jämställdhetsministern, men jag kanske kan få den medskickat: Är vår nya jämställdhetsminister villig att delta i ett arbete för ökad jämställdhet? För mig och andra i det socialdemokratiska kvinnoförbundet är det en utmaning att under det kommande riskdagsåret få föra fram de frågor som vi arbetat för -- kvinnors rätt till arbete, kvinnors villkor i arbetslivet, lika lön för likvärdigt arbete, en bra barnomsorg, en god pension, kvinnofrid -- och pröva dem i ett jämställdhetsperspektiv. Olika men på lika villkor -- det är en god målsättning för oss socialdemokrater. Frågan är om det är för de övriga ledamöterna i Sveriges riksdag.

Fru talman! Ingegerd Sahlström beklagade den förändring av kvinnorepresentationen i årets riksdagsval som har inträffat jämfört med den tidigare. Det är lätt att ställa sig bakom detta beklagande. Jag tycker också att det är tråkigt att det har blivit ett av resultaten av årets val. Dock innehöll det en hel del andra poäng i och för sig. Däremot är det väl inte så oerhört slående med gubbväldet i själva riksdagslokalen, eftersom en manlig talman ersatts med en kvinnlig. Det är väl en förändring till det bättre som jag hoppas att Ingegerd Sahlström välkomnar. Om jag har räknat rätt på regeringssammansättningen är det väl så att vi aldrig tidigare har haft en regering där andelen kvinnor har varit så stor som nu. Jag säger inte att den är tillräckligt stor, men den har aldrig, såvitt jag förstår, varit så stor som för närvarande. Jag blev litet förvånad över frågan om huruvida Birgit Friggebo som jämställdhetsminister skulle vilja arbeta för ökad jämställdhet. Jag trodde att svaret var självklart, inte minst med tanke på folkpartiet liberalernas och liberalismens historia vad gäller jämställdhet. Jag behöver kanske inte gå in på den historiebeskrivningen i detalj. Med tanke på det intresse som Ingegerd Sahlström har i dessa frågor är den historiebeskrivningen förmodligen väl bekant. Med anledning av det faktum att Birgit Friggebo med sin stora arbetskapacitet också på sin lott har fått att göra en del förändringar i regeringsarbetet, t.ex. när det gäller bostadspolitiken, verkar det litet långsökt att tro att detsamma skulle gälla jämställdheten. Det är samma sak med jämställdheten som med kulturen: Birgit Friggebo kommer, med all den kraft som hon besitter, att ägna sig åt dessa frågor.
Fru talman! Det var positivt att höra statsrådets svar på mina frågor. Jag tycker att min ängslan ändå kan vara begriplig, därför att i regeringsförklaringen hittar man inte mycket om jämställdhet. Jag tror att ordet finns på ett enda ställe. Det är viktigt att vi fortsätter jämställdhetsarbetet.

Fru talman! Jag kan till Ingegerd Sahlströms glädje tala om att i och med regeringsbildningen fick centerpartiet en riksdagsgrupp med 44 % kvinnor. Det var väl inte dumt. Jag tänkte tala om pensioner. Det är litet rörligt och rörigt i debatten. Vi går om vartannat, men jag har något visst att säga om det som tidigare har sagts. Våra äldre, förtidspensionerade och handikappade, dvs. de som uppbär någon form av pension, har blivit de största förlorarna på grund av den socialdemokratiska regeringens brist på en väl fungerande fördelningspolitik. Med brandkårsutryckningar försökte man skyla de största orättvisorna och jämställde den levnadsnivå de äldre skall nöja sig med socialbidragsnormen. Främst de äldre kvinnorna har blivit de stora förlorarna genom detta sätt att driva politik. I regeringsförklaringen finns ett förslag om samråd när det gäller pensionssystemet. Detta skall följas upp med en parlamentarisk arbetsgrupp. Den skall behandla ATP-systemets framtid på grundval av remissvaren med anledning av pensionsberedningens förslag. Samtidigt skall en bred kartläggning ske av pensionärernas levnadsvillkor. I samband härmed skall centerpartiets förslag om en höjd grundpension utredas. Vi centerpartister är naturligtvis mycket nöjda med att också den delen finns med i regeringsförklaringen. Det är sällan som politiker möts av bifall över de förslag som väcks i riksdagen. Det har under de senaste åren i de flesta fall varit motsatta reaktioner. Men när det gäller centerpartiets förslag till en förstärkt grundpension, har pensionärer och andra intresserade verkligen sett detta som en möjlighet att få rättvis och trygg pension. Genom att slå ihop de olika delar som i dag utgör grundpensionen med de särskilda skattereglerna, kommunala bostadstillägget och med den första delen av ATP-pensionen uppnås en sådan förstärkning. Det är naturligtvis inte omöjligt att ändå utbetala KBT, om hyreskostnaderna fortsätter att stiga på det sätt som de hittills har gjort. Med detta vill jag bemöta Karin Wegestål som i sitt inlägg förutsatte att denna möjlighet inte skulle ges. En sådan grundpension skulle tillförsäkra alla äldre en trygg levnadsnivå. I dag är det kvinnorna som är de stora förlorarna i ATP-systemet. Många har fått informationen att med ATP-poäng är ålderdomen tryggad. Så stora besvikelser dessa kvinnor utsatts för när de erhållit sitt första pensionsbesked! I många fall får de ut mindre pengar än om de bara erhållit folkpension och pensionstillskott. Med de stora hyreshöjningar som har inträffat under det senaste året har dessa kvinnors ekonomi starkt försämrats. Allt fler har fått söka sig till socialtjänsten, och pantbankerna har fått ett ökat antal äldre i sin kundkrets. Detta är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Med de stora nedläggningarna av ålderdomshem har också vårdmöjligheterna för äldre kvinnor försämrats. Nu kommer denna utveckling att förändras med en ny regering som har en annan syn. Här behövs stora insatser under den närmaste perioden. Det är bara att starkt beklaga att svensk ekonomi inte räcker till annat än till akuta åtgärder för att rädda bankerna från kollaps när statens företrädare i bankstyrelserna handskats ovarsamt med tillgångarna. Hade dessa medel kunnat användas för insatser för våra äldre, skulle många av de svagas situation ha förbättrats. Hade vi i ett sådant läge tillåtit spekulation med AP-fonderna? Nej, Karin Wegestål, det finns många skäl till att vi anser att AP-fonderna inte skall användas på detta sätt. Det är alltså ett eländes elände som lämnats över till den nya regeringen. Det tar tid att reparera alla de skador detta åstadkommit. Som vanligt är det de svagaste människorna som offras. Köerna i sjukvården -- 11 000 personer i kö för hörapparat -- drabbar äldre. Få ålderdomshem minskar akutsjukvårdens möjligheter att ge hjälp i akuta lägen. Köerna är långa, och situationen är inte acceptabel. Nu pågår en del arbeten för att förbättra situationen, men det krävs också ekonomiska insatser för att göra det möjligt för kommunerna att klara sina nya ålägganden. systemet bidrar till att flera kvinnor blir berättigade till alla de ATP-år som krävs för erhållande av denna pension. Nu behöver dessa regler ses över. Centerpartiets krav på retroaktivitet i vårdårssystemet blir alltmera berättigat i skenet av diskussionen rörande förändrade regler för intjänandepoäng inom ATP systemet. I dag räknas 30 intjänande år och de 15 bästa utgör grunden för pensionen. För många kvinnor skulle en höjning till 40 år innebära stora pensionsförluster. Detta får inte ske om inte ett skyddsnät införs. Det gäller inte minst kvinnor som studerar och sedan väljer att vårda sina barn. De kommer att få stora svårigheter att få de intjänandeår som då krävs. Centerpartiet håller fast vid nuvarande regler. Vi ser det inte heller som mest angeläget att höja taket inom pensionssystemet. Det viktigaste nu är att trygga den framtida pensionen för dem som i dag bara har folkpension, pensionstillskott, KBT och låg ATP, och det gör man genom att införa en grundpension enligt den modell som centerpartiet har skisserat. En sådan fördelningspolitik ger rättvisa och stöd till den grupp av äldre som med rätta kan sägas ha byggt dagens välfärdssamhälle. För att man skall klara detta krävs en god ekonomi i vårt land. Det måste till en tillväxt för att man skall kunna trygga framtidens pensioner, och det är regeringens uppgift att se till att denna tillväxt kommer till stånd. Då kan framtidens kvinnor i detta pensionssystem känna en trygghet. Det är bristen på trygghet som har varit synnerligen anmärkningsvärd i socialdemokraternas sätt att driva regeringspolitik.

Fru talman! Jag vill gratulera Karin Israelsson och centerpartiet till att man nu efter regeringsbildningen har ökat kvinnorepresentationen. Men jämställdhetsarbetet skulle bli än mer trovärdigt om kvinnorna redan från början fick en ordinarie plats. Det är ju inte omöjligt att toppa en lista med ett kvinnonamn.

Fru talman! Jag vill något kommentera det som Karin Israelsson tog upp angående det förslag om höjd grundpension som bl.a. centerpartiet har framfört i olika sammanhang. Som Karin Israelsson sade är det förstås rätt att det i regeringsdeklarationen finns en utfästelse om att undersöka denna metod och se efter vad den kan åstadkomma och vilka för och nackdelar den har, vilket också kommer att förverkligas. Anledningen till att jag begärde ordet var närmast det samband mellan olika åtgärder som ändå finns inom pensionssystemet. Om man höjer grundpensionen innebär detta naturligtvis att den som har tjänat in ATP-poäng under ett mindre antal år -- t.ex. om man har haft inkomster motsvarande ett par, tre basbelopp -- inte får någon glädje av sina poäng jämfört med andra. Att det blir på det viset är naturligtvis en självklar konsekvens av förslaget om att höja grundnivån. Jag blev därför något förvånad när Karin Israelsson såväl pläderade för en grundpension höjd till en nivå som -- såvitt jag förstår -- rör sig kring ca 100 000 kr., samtidigt som hon berättade att många kvinnor redan i dagsläget känner sig besvikna över att de inte får ut mer av de ATP-poäng som de har tjänat in jämfört med de pensionärer som inte har någon ATP-pension och bara får folkpension och pensionstillskott. Jag fick nästan det intrycket att Karin Israelsson försökte rida på två hästar samtidigt, och det är inte alltid så hälsosamt. Det ingår en mängd svåra tekniska frågor i pensionssystemet, frågor som vi under kommande år måste ta ställning till. I vissa fall blir det intresseeller målkonflikter och dessa konflikter måste vi vara beredda att ta tag i. Vi kan inte bara önska bort deras existens. Ett ögonblick föreföll det som att Karin Israelsson försökte önska bort den nyss nämnda konflikten.
Fru talman! Jag vill först till Ingegerd Sahlström säga att det är riktigt att kvinnorna skall toppa listorna. Det är vår ambition, men ibland når man inte ända fram. Ambitionen finns dock kvar. Till socialministern vill jag säga att när det gäller de lägsta ATP-pensionerna finns det i dag väldiga marginaleffekter inom detta system. ATP pensionerna beskattas, och det är därför som kvinnornas besvikelse blir så stor, eftersom de får mindre än om de bara skulle ha haft folkpension, pensionstillskott och KBT. Med vårt förslag om grundpension menar vi att dessa marginaleffekter försvinner. Det är ingen som får det sämre med en grundpension, utan alla får en tillräcklig grundpension som gör det möjligt att leva på den. Man slipper då alla marginaleffekter som uppstår med de beskattningsregler som finns om t.ex. ränteinkomster, vilka innebär att vissa ränteinkomster beskattas upp till 80 %. Där kan man tala om marginaleffekter som är betydligt starkare i högre inkomstlägen! Att vissa människor inte får mera för sitt lönearbete kan naturligtvis te sig som en orättvisa. Enligt vår uppfattning har det arbete som många av dessa kvinnor med låga inkomster har utfört ofta kombinerats med vård av hem, barn och anhöriga. I dag får dessa kvinnor ingen som helst ersättning. Det är rimligt att de också skall tillerkännas denna ersättning. Denna reform är inte byråkratisk och den är enkel i sin grundkonstruktion. Men jag håller med Bo Könberg om att vi måste se efter vilka effekterna blir. Det kostar naturligtvis att införa en sådan här reform. Det har för mig påtalats att när folkpensionen infördes förbjöd man att över huvud taget räkna på kostnaden. Det var viljan att göra en förändring som räknades. Vi skall i dag redovisa alla totala kostnader. Viljan och visionen om att förändra ett system har på något vis dött bort i den politiska debatten. Detta är centerpartiets vision som vi med all kraft driver fram, eftersom det rör sig om en rättvisereform. Vi vill också tona ned ATP systemet, som står för en del av alla de pensionsförmåner som utbetalas, men det är inte den största delen utan den återfinns ofta inom det privata fältet eller inom de avtalsbundna pensionerna.
Fru talman! Jag skall inte mera fördjupa mig i denna frågeställning, annat än att jag vill göra en randanmärkning. Såvitt jag förstår blir marginaleffekterna för dessa inkomstlägen större med det förslag som centern har presenterat än vad de är i dagsläget. Men det är en sak som en framtida utredning närmare får visa.
Fru talman! Jag förstår inte hur Bo Könberg räknar, men det är möjligt att vi i lugn och ro kan sätta oss ned och titta på pensionssystemet litet längre fram. Vad vi slipper är de marginaleffekter som finns i de lägre inkomstlägen, där man behöver upp till en pensionspoäng för att få en krona i vinst i ATP-systemet. Det är marginaleffekter! Marginaleffekterna är också oerhört stora när det gäller beskattningen av ränteinkomster. Får man ett normalt skattesystem som också täcker pensionsinkomsterna och de ränteinkomster som man kan ha såsom pensionär kommer man ifrån de svåra marginaleffekter som finns i dag. Det tycker jag är väldigt viktigt. Sedan får man ett ganska normalt steg mellan grundpension och nästa inkomstgräns när det gäller ATP-pensionen.

Fru talman! Den nya fyrpartiregeringen vill återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Det tycker vi låter bra, men vem skall betala notan för den medicinen. Det skulle kosta människorna här i landet 10--15 miljarder kronor om året. Utöver slopande av omsättningsskatt på aktier och borttagande av förmögenhetsskatten, kommer, enligt uppgift, även kapitalskatten att sänkas. Sociala avgifter på vinstandelar avskaffas. Löntagarfonderna skrotas och löntagarnas pengar delas ut. Hur allt detta skall betalas är oklart, men förmodligen kommer det att handla om SAFs önskelista om karensdagar och dessutom om sänkt ersättning vid sjukdom. Man kan fundera över hur det skall gå med arbetslivsfonden, som vi var överens med en del av de borgerliga partier om före valet. Gäller den åsikten än? Arbetsgivarföreningen har länge krävt att kriterierna vid arbetsskador skall skärpas. Höjda egenavgifter till arbetslöshetsförsäkringen är ett krav från SAF. Den nya regeringen talar om sänkta skatter. Samtidigt vill man ta bort avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Detta måste väl ändå vara en skattehöjning. Men det ligger väl också en baktanke i att ekonomiskt försvaga fackföreningarna. Detta kan vara en strategi som kan vara en katastrof för landet. Här i Sverige är vi vana vid starka parter som förhandlar på arbetsmarknaden, eller vill den nya regeringen att gatans parlament skall råda? En annan fråga som diskuterades under valet var centerns förslag om olika avtal på arbetsmarknaden, där företag med mindre än femton anställda skulle särskiljas, ja, kanske rent av stå utanför lagen om anställningsskydd. Gäller detta även nu efter valet? När det gäller skattesänkningar skyller regeringen på att ett närmande till EG kräver detta. Det är inte sant. EG lägger sig inte i vilken skattesats vi har i Sverige. Man lägger sig inte heller i vilken momssats vi har. Däremot kommer naturligtvis marknaden att påverka såväl skatter som momssatser. Det är ett beställningsverk av de s.k. marknadskrafterna. Den stora frågan är, om vi skall ha en välfärdspolitik som bygger på att vi alla tillsammans är med och finansierar den, eller om vi även på den punkten skall förlita oss på de s.k. marknadskrafterna. Man säger i regeringsförklaringen att ''Hela Sverige skall leva''. Det förutsätter en aktiv regionalpolitik. Är det Börje Hörnlunds eller Per Westerbergs regionalpolitik som skall gälla? Det är en viktig fråga för Norrlands inland. Om marknadskrafterna även här skall styra regionalpolitiken, kommer en död hand att läggas över en stor del av Sverige. I dag uttalar sig alla partier för att bekämpa arbetslösheten. Det tycker vi är mycket bra, men visst känner man en viss oro när bl.a. Bengt Westerberg den 10 januari i fjol sade, att det enligt hans uppfattning bara var att acceptera en ökad arbetslöshet. I detta kan man uppfatta att skillnaden mellan hans och Ulf Laurins på SAF uppfattning inte var särskilt stor. Framtiden får utvisa var sanningen ligger. Ett verkar då helt klart, nämligen att det på endera sättet blir löntagarna som skall betala skattesänkningen för de välbeställda. Enligt de demokratiska spelregler som finns måste man leva under den regering som är vald. Det är bara att acceptera, och det är helt riktigt. Men att man helt syniskt vältrar över kostnaderna på dem som har det sämst ställt kan aldrig accepteras. Anne Wibble uttryckte det så, att om man inför karensdagar blir svenskarna ännu friskare. Detta är syniskt. Vi vet att det inom regeringen finns partier som fortfarande har en viss solidaritetskänsla. Jag hoppas att de får ett inflytande i politiken, annars kan det leda till en katastrof både för individer och för regioner. Socialdemokratin har alltid ansett att välfärdspolitiken måste vara generell och omfatta alla. Alla måste ha rätt att känna en grundtrygghet. Grundtryggheten får inte kännas som en nådegåva, som enbart riktar sig till och pekar ut en viss grupp. Regeringsförklaringen är mycket luddig i denna fråga. Man får hoppas att den inte innebär en ny inriktning av grundtryggheten. I dessa tider, som onekligen innehåller många stora problem, sätts solidariteten på prov. Vi får se hur hållbar den är. Det är därför skrämmande, när de, som arbetat ihop välståndet genom sitt arbete och gett andra trygghet, skall bli först drabbade med olika pålagor. Fru talman! Ett gott råd till den nya regeringen: Arbeta för löntagarna, inte mot löntagarna.
Fru talman! Jag skall inte fördjupa mig i alla de anklagelser mot den nya regeringen som nu har framförts, utan bara konstatera att regeringen självfallet arbetar för att vi alla i Sverige skall få det bättre, självfallet också de många svenskar som är löntagare. Ibland låter det som om de skulle vara någon förtryckt minoritet i landet, men går det bra för Sverige går det självklart också bra för Sveriges löntagare. Jag var kanske något förvånad över att man kunde beskriva, som Rinaldo Karlsson gjorde, en borttagen avdragsrätt för fackföreningsavgifter som att man överlämnar lönebildningen till ''gatans parlament''. Till sist vill jag bara notera att det citat av Bengt Westerberg som Rinaldo Karlsson åberopade är oerhört missvisande. Det har påvisats ett antal gånger under valrörelsen att uttalandet var missvisande. Undrar man hur det har gått med arbetslösheten kan man studera AMS senaste pressmeddelande om vad den socialdemokratiska regeringen har lämnat efter sig.
Fru talman! Det är helt klart att om man ekonomiskt situationen för de fattiga organisationerna på arbetsmarknaden blir de försvagade. Det är väl ingenting att sticka under stol med. Speciellt den kapitalistisk regering borde kunna förstå det.

Fru talman! Det känns högtidligt och ansvarsfullt att få ta plats i Sveriges riksdag. Det känns också ovant och osäkert. Osäkerheten och ovanan gäller inte bara det nya för en ny ledamot utan även regeringen och dess politik. Jag har därför en del funderingar kring familjepolitiken. Jag tror att denna debatt inleddes med just detta, men då var jag på introduktionsutbildning. I regeringsförklaringen sägs att ''familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män''. Småbarnsföräldrarna skall alltså ges ökad valfrihet. Vad menar då regeringen med valfrihet? För mig förutsätter ''valfrihet'' att man har en reell möjlighet att välja. Det krävs att man har ekonomiska förutsättningar och det har inte alla. Det krävs också verkliga alternativ, t.ex. tomma dagisplatser att välja på. I dag finns inte denna överproduktion och jag tvivlar på att den kommer att finnas. Detta gör att jag har svårt att se att det verkligen kan finnas en verklig valfrihet för alla småbarnsföräldrar. Målet för regeringens familjepolitik är vårdnadsbidrag. Man vill införa ett bättre ekonomiskt stöd för barnfamiljerna för att öka deras valfrihet och rättvisan mellan dem. Jag undrar då: Vilka förutsättningar finns för att genomföra en vårdnadsersättning som kompenserar föräldrarnas inkomstbortfall? Utan full kompensation blir det ju ingen riktig valfrihet, inga riktigt alternativ. Hur skall förslaget om vårdnadsbidrag kunna främja jämställdheten? ''Den som väljer att förvärvsarbeta skall också ha ekonomiskt utbyte av detta säger man vidare. ''Den som väljer att förvärvsarbeta'' -- med det måste man mena kvinnor. Det är i alla fall vad Bengt Westerberg menar om man skall tro Dagens Nyheter i går. ''Barnomsorgen är ingen belastning för samhället den är självfinansierande. De skatter småbarnsmammorna betalar in när de förvärvsarbetar räcker för att betala subventionerna till daghemmen. Får jag på alla förvärvsarbetande mammors vägnar tacka socialministern för de vänliga orden. Dessutom är subventionerna till barnomsorgen ingen orättvisa för de mammor som väljer att stanna hemma -- fortfarande enligt DN. För oss socialdemokratiska kvinnor är det en självklarhet att ha rätt till både arbete och barn. Det är inte ett val mellan det ena eller det andra. Vi tycker dessutom att barnen har rätt till papporna och att papporna har rätt till barnen. Bygg ut föräldraförsäkringen och barnomsorgen i stället för att införa vårdnadsbidrag. I avvaktan på vårdnadsbidraget skall existerande hinder för fri etablering tas bort. Statsbidrag skall utgå till privata dagis. Marknaden, konkurrensen och föräldrarnas fria val skall styra. Men var finns barnen? Var finns kvaliteten, barnens behov och förskolepedagogiken? Föräldrarna kan ju välja dåliga alternativ av ekonomiska skäl eller av andra skäl. Skall alla alternativ få statsbidrag? Det värsta alternativet jag kan tänka mig är en nazistisk organisation som vill starta ett Hitlerjugend. Skall den få statsbidrag? Jag har inget emot alternativ inom barnomsorgen. Alternativa barnomsorgsformer som föräldrakooperativ och daghem med alternativ pedagogik bör stimuleras, men de måste stå under den kommunala tillsynen så att den höga kvaliteten garanteras också i fortsättningen. ''Om familjen får välja själv, skapas större trygghet.'' Har regeringen inte läst barnomsorgsundersökningen, som säger att 92 % av småbarnsföräldrarna vill ha dagis och att få vill ha andra alternativ. Föräldrarna vet vad som är bra för deras barn. Det var också detta som låg till grund för riksdagens beslut 1985 om barnens rätt till barnomsorg -- omsorgen om barnens emotionella, sociala och intellektuella utveckling. För oss socialdemokrater är det av avgörande betydelse att barnomsorgen finansieras solidariskt så att alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst, kan efterfråga plats i omsorgen och att den styrs demokratiskt så att verksamheten planeras för alla barn och fördelas efter behov, så att också barn med behov av särskilt stöd kan ges lika rätt till omsorg. I avvaktan på vårdnadsbidraget skall dagbarnvårdare få ersättning också för egna barn. I Skellefteå kommun som jag kommer ifrån har vi ca 400 dagbarnvårdare. Dessa 400 har totalt 625 egna barn i åldrarna 1--6 år. Om man räknar med att en dagbarnvårdare har 3,5 barn för en heltidsanställning, skulle behovet av dagbarnvårdare öka med ca 180 enbart för att kompensera de platser som går förlorade till dagbarnvårdarnas egna barn. Lägg sedan till de 300 barn som de 180 nya dagbarnvårdarna har. Då krävs ytterligare 85 vårdare. Om hela behovet av nya platser skall täckas av nya platser i familjedaghem krävs ca 265 nya familjedaghem. Bruttokostnaderna för en dagbarnvårdare uppgår till ca 200 000 kr. Bruttokostnaden för Skellefteå skulle alltså öka med ca 53 milj.kr. Min fråga blir då: Varifrån skall dessa 53 miljoner till enbart Skellefteå kommun tas? Barnomsorgsfrågan handlar inte bara om valet av omsorgsformer, sade Alf Svensson i partiledardebatten. Han sade vidare att det ytterst handlar om vilken syn vi har på familjen. Just det. Det handlar om vilken syn vi har på barnen. Kds driver en individualisering av barnen, barnen är en del av föräldrarna. Men barn har vi bara till låns. Vi har alla ett ansvar för barnen. Det ansvaret kräver att föräldraförsäkringen byggs ut till 18 månader. Det kräver också att barnomsorgen byggs ut så att alla barn över ett och ett halvt år får barnomsorg om de behöver.

Fru talman! Barn och ungdomar är framtiden, framtiden som erbjuder och som står för så mycket. Under olika perioder i livet har vi olika intressen, på samma sätt som vi under olika perioder i livet engagerar oss på olika områden. Kraven och intressena varierar beroende på i vilken ålder vi är, och allt fler ungdomar har svårt att känna någon speciell tillhörighet till det ena eller det andra i samhället. Många följer helt obehindrat med olika strömmar som kommer och går. Att en del trender är väldigt negativa, t.ex. rasismen som vi tydligt känner av nu, måste vi ta tag i på allvar. Trots många försök att jämna ut klass och inkomstskillnaderna i samhället kan vi ännu se att det på många områden är tydligt avgörande vilken bakgrund man kommer ifrån. Enligt mig är det alldeles för tydligt. Det finns nämligen bland oss stora kulturella och ekonomiska skillnader som spelar en större roll än vad vi vill låtsas om. Jag har funderat litet över om det på ett enkelt sätt går att se under vilken eller vilka perioder i uppväxten som riskerna för barn är som störst att inte bli hörda eller att inte bli sedda av oss som finns runt omkring. Jag vill här ta upp en viktig del av det skyddsnät som samhället skall representera. När ett barn upplever sina allra första levnadsår, finns det ett socialt nätverk via barnavårdscentral, dagisverksamhet, dagmamma eller andra kontaktpersoner som gör att problem i familjer upptäcks ganska snabbt. Jag tänker på incest eller på barn som inte får den omsorg och omvårdnad som de behöver på grund av föräldrars omognad, missbruk eller andra problem. Förmodligen är skyddsnätet här ändå ganska grovmaskigt, så då jag säger att det fungerar relativt bra, menar jag inte att det fungerar tillräckligt bra. En annan grupp barn och ungdomar är de som via egna problem eller eget missbruk eller kriminalitet blir uppmärksammade av skola, polis, socialtjänst eller föreningsledare. För dem finns också ett någorlunda bra skyddsnät, men tyvärr ett skyddsnät som också det släpper igenom alltför många människor. Vi vet alla om de här barnen, och vi ser ungdomarna runt omkring oss. I bland tycker vi synd om dem, och ibland så förskräcks vi eller blir rent av rädda. Vi gör en del för att minska riskerna för utslagning, men vi kunde göra så mycket mer. För mig som är ung är det viktigt att vi inte blundar för problemen, utan att vi faktiskt konstaterar att de finns. De barn som jag vill lyfta fram alldeles extra är de som alltför ofta hamnar i skymundan och som på många områden i samhället har blivit så gott som osynliga. Det handlar om de barn som är mitt emellan dagiset och tonårens aktiva uteliv, nämligen de som är mellan 5 och 13 år. Efter att ha talat med socialtjänsten hemma och socialstyrelsen vet jag att båda saknar en hel del kunskap då det gäller just den här åldersgruppen. Utan att överdriva kan man säga att det finns ett stort antal glömda barn som förmodligen lever under ganska dåliga förhållanden utifrån våra perspektiv. Incest upphör inte och föräldrar nykrar inte till då barnen är i precis den här åldern, för att sedan när barnen har blivit tonåringar återgå till missbruket. Inom socialtjänsten menar man därför att det i dag finns ett stort behov av insatser för just de här barnen. Men när problemen ännu inte är så tydliga eller så påtagliga, och inte heller besvärande för andra, väntar man helt enkelt med insatserna tills problemen är mer utåtriktade. Det är dumt, eftersom problemen då självklart är mycket större än vad de var till en början. Jag undrar om vi skall koncentrera oss på s.k. ambulansutryckningar, eller om vi skall se livet i ett helhetsperspektiv där det förebyggande arbetet spelar en större roll. Jag undrar också vad som händer med alla barn och ungdomar som ensamma går och lider, de som kanske redan i 10--13 års ålder tagit över modersrollen i familjen, eller de som själva tagit på sig skulden för incest. Därför tyckte jag att det var mycket bra då kds i valrörelsen talade mycket om de 100 000 alkoholistbarnen. De utgör en viktig grupp. Jag tror också att kds fick en hel del röster tack vare att man lyfte fram den här frågan. Nu är kds i regeringsställning, och då förväntar jag mig också att kds väljare tillsammans med alla oss andra, som också tycker att den här frågan är viktig, skall få se konkreta insatser och riktad hjälp just mot de här barnen. Bristen på information från regeringen hittills om detta gör mig litet orolig, och jag kan inte låta bli att fundera över om det endast var ett bra dragplåster att plocka fram i en viktig valrörelse. Men jag hoppas verkligen att kds sätter människovärdet mycket högre än så. Mina förhoppningar är att regeringen under vintern sätter sig ner och ordentligt inventerar vilka insatser som görs utifrån de förusättningar som finns. Utredningen måste utgå från ett lokalt perspektiv och inte ett centralt utifrån socialstyrelsen. Det skulle ta alldeles för lång tid. Jag föreslår därför att regeringen plockar fram ett län, gärna Gävleborg som är mitt eget. Jag tror inte att vi är varken bättre eller sämre än andra län, och att ni låter socialstyrelsen eller Kommmunförbundet göra en ordentlig snabbutredning för att uppskatta behoven och jämföra de kommunala skillnaderna i länen. Bredden på insatserna kommer att vara avgörande i framtiden. Det handlar om kompetenta fosterhem, kontaktfamiljer, institutioner, hur skolan kan agera upptäckare och många andra områden. Att det är viktigt vet vi, inte bara utifrån det jag har sagt här, inte heller bara utifrån de fagra löften som regnade över oss under valrörelsen, utan just utifrån det jag sade allra först i mitt inlägg, nämligen att barn och ungdomar är framtiden.

Fru talman! Normalisering och integrering är centrala mål på handikappområdet. Det innebär att de handikappade så långt som möjligt skall ha samma levnadsvillkor som andra människor och kunna delta i samhällslivet tillsammans med andra. Jämlikhet och full delaktighet när det gäller de handikappade förutsätter att dessa kan påverka sin egen situation och utvecklingen i samhället samt därvid använda sig av en rad grundläggande fri och rättigheter utan att hindras av funktionsnedsättning. Det är alltså en demokratisk nödvändighet att handikappaspekterna beaktas vid utveckling och samhällsplanering för att därmed skapa tillgänglighet för alla. ''Hälsa för alla år 2000'' står det att ''år 2000 skall människor med funktionshämningar ha fysiska, sociala och ekonomiska möjligheter som tillåter dem att leva ett kreativt, socialt och ekonomiskt tillfredsställande liv''. Detta program bildar grundvalen för det nya nordiska hälso och socialprogrammet. Häri uttalas att det nordiska samarbetet bör bidra till att förverkliga detta mål bl.a. med hänsyn till integrering av funktionshämmade i bomiljö, skola och arbetsliv. FN-systemets ram skapa bättre möjligheter att genomföra världsaktionsprogrammet har antagits i FNs ekonomiska och sociala råd. Det här initiativet gick ut på att man skulle tillsätta en internationell arbetsgrupp som skulle ha i uppgift att utarbeta standardregler för de handikappades fulla integrering i samhället. En sådan arbetsgrupp finns nu. Detta arbete innebär en uppföljning och en avslutning av handikappårtiondet med siktet inställt på åtgärder som skall genomföras därefter. Man skall alltså lägga fram förslag inför FNs generalförsamling hösten 1993. På det nordiska planet har vidare ett seminarium hållits om de handikappades levnadsvillkor. Avsikten var att åstadkomma en översikt över levnadsvillkoren i Norden samt att redovisa hur långt man har kommit när det gäller att förverkliga målsättningar och hur mycket som återstår. Ett internt handlingsprogram har utarbetats på grundval av de förslag som lades fram under seminariet. Det syftar framför allt till att sprida kunskap och att bevaka handikappfrågornas behandling i olika nordiska organ, i handlingsplaner osv. Sverige ett nationellt program. Det kom till under stor politisk enighet och under medverkan från handikapporganisationerna. Detta är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet på handikappområdet. Men det är inte möjligt att under den tioårsperiod som programmet var tänkt för undanröja alla hinder som försvårar för handikappade att uppnå målet full delaktighet och jämlikhet i samhället. Flera av programmets åtgärder är så genomgripande att det krävs en väldigt lång tid. I vissa andra avseenden behöver positionerna flyttas fram. Den snabba medicinska utvecklingen och framstegen på läkemedelsområdet t.ex. har ökat möjligheterna att förebygga och bota sjukdomar som bl.a. leder till funktionsnedsättningar. Den moderna tekniken, särskilt landvinningar inom elektronik och teleteknik, utgör en öppning för stora möjligheter för människor med funktionsnedsättning. Förenklad hjälpmedelshantering och nya rön inom habilitering och rehabilitering har tillkommit. Dagens tekniska möjligheter att utveckla nya hjälpmedel måste målmedvetet tas till vara. Sedan det förra handlingsprogrammet kom har en ny plan och bygglag antagits. Det är viktigt att diskussioner om byggnaders och miljöers tillgänglighet fortsätter. Kanske behöver vi här en mer tvingande lagstiftning. Nya risker och handikappskapande faktorer samt nya skador och sjukdomar tillkommer både inom arbetslivet och på andra områden. En decentralisering är också på gång på många av de områden som är väldigt viktiga för människor med funktionsnedsättning. Vi vet inte vad det kan innebära i form av minskad detaljstyrning och risk för olika bedömningar. Handikapputredningen har föreslagit förbättringar inom socialtjänstens område samt inom habiliterings-/rehabiliteringsområdet. Men enligt min uppfattning finns det i dag skäl att göra en principiell översyn och omarbetning av vårt nationella handlingsprogram för handikappfrågor. Handlingsprogrammet måste förnyas för att kunna följa med utvecklingen. Inför år 2000 krävs det en vidareutveckling beträffande uppsatta mål och medlen på handikappområdet. Det handlar alltså om en framflyttning av positionerna för att svara mot de krav och behov samt den hjälp och de möjligheter som samhällsutvecklingen erbjuder. Därför har jag tillsammans med några andra i en motion som väcktes i januari sagt att man som en uppföljning av handlingsprogrammet i handikappfrågor bör utarbeta ett nytt sådant program med siktet inställt på år 2000. Jag räknar med övriga ledamöters stöd senare i höst när den här motionen behandlas. Kanske blir det rent av så, att också regeringen tycker att det är bra att vi lyfter blicken något och tänker framåt mot år 2000. Det gäller ju att flytta fram positionerna. Vi får inte nöja oss med de små steg som vi hela tiden måste ta i det vardagliga arbetet.

Fru talman! Jag tänker i detta anförande ta upp de svårigheter som de handikappade står inför. Det är problem som samhället i stor utsträckning kan hjälpa till med att lösa, men det krävs en vilja att lösa problemen. Man brukar säga att 10 % av befolkningen är handikappad, dvs. 800 000 personer. I den utredning som sysslar med de handikappades problem, nämligen 1989 års handikapputredning, tar man fasta på dem som är mest handikappade, och då kommer man fram till ett betydligt lägre antal. Dessa människor har det emellertid sämre ställt än andra. Låt mig citera några rader ur skriften ''På lika villkor -- handikapprogram för rättvisa och delaktighet''. Denna skrift är det socialdemokratiska partiets program för politiken beträffande de handikappade. Jag citerar alltså: ''Trots dessa reformer, som har byggts upp i medvetande om att handikappade mer än andra är beroende av ett solidariskt samhälle och en väl fungerande samhällsservice, kvarstår klyftor människor emellan. Handikappade är eftersatta på praktiskt taget alla områden. Handikappade bor sämre, är oftare sjuka och mer socialt isolerade än andra människor. För arbetarrörelsen är det därför självklart att reformarbetet på handikappområdet måste fortsätta med kraft. Arbetet med att förbättra handikappades levnadsvillkor måste bedrivas intensivt, oberoende av svängningar i samhällsekonomin.'' I sina direktiv till handikapputredningen framför f.d. statsrådet Bengt Lindqvist samma uppfattning som jag nyss har återgett. Han talar om alla människors lika värde och lika rätt, och han menar att de människor som är handikappade måste få en god utbildning, delta i arbetslivet, ha ett tryggt och värdigt boende, kunna delta i olika fritids och kulturaktiviteter och i övrigt leva ett aktivt och självständigt liv. Målet är, enligt Bengt Lindqvist, att dessa människor skall uppnå full delaktighet och jämlikhet. Vi som är med i handikapputredningen har försökt att arbeta och lägga fram förslag i enlighet med Bengt Lindqvists syn. Vi menar att alla människors värde är lika och att alla skall ha samma rättigheter. Vi i handikapputredningen har funnit -- och det framgår såväl av vårt kartläggningsbetänkande ''Handikapp och välfärd'' som av vårt senaste avlämnade betänkande ''Handikapp, välfärd, rättvisa'' -- att den enskildes ekonomi i stor utsträckning hänger samman med den enskilda kommunens politik. Det finns väsentliga skillnader i fråga om den enskildes ekonomi, och det hänger samman med olika nivåer på KBT och med variationer i avgifter för färdtjänst och hemtjänst. Skillnaden är så stor, det framkom då vi jämförde tio olika kommuner, som 1 317 kr. i månaden, eller mer än 15 800 kr. per år. Det är faktiskt så här, och nu citerar jag ur vårt senast avlämnade betänkande: ''Personer med knappa resurser kan tvingas försaka delar av det stöd från offentliga verksamheter som de behöver. Det kan avse omfattningen av färdtjänst eller hemtjänst likaväl som primärvårdsbesök. Det kan också gälla tjänster/varor som köps över marknaden till exempel utrustning för hobbies eller semesterresor.'' Vi i handikapputredningen kan självfallet aldrig acceptera så stora skillander mellan kommunerna. Bostadsorten får inte avgöra den standard som en handikappad skall ha. Fru talman! Låt mig beskriva t.ex. hur den kommunala politiken verkar för människor som har handikapp. Låt oss då se på färdtjänsten. Den som är berättigad till färdtjänst får betala en summa som kraftigt varierar beroende på vilken kommun vederbörande bor i. I en del kommuner får man betala enligt kollektivtrafiktaxan. I andra kommuner får man betala en annan avgift, som är relaterad till reslängden. I de allra flesta kommuner får man betala en viss procentandel av taxameterbeloppet. Man kan nämligen ta ut mindre än 20 % av vad taxametern visar. Men man kan också ta ut 20 % eller mer än 20 %. Sammanfattningsvis kan man beträffande utvecklingen under 1980-talet säga att allt färre kommuner har en fast avgift medan procentavgifterna blir allt vanligare och dessutom allt högre. I handikapputredningen har vi i full enighet fastslagit att avgiften för den som är handikappad inte skall överstiga kollektivtrafiktaxan i lokal och länstrafik. Fru talman! Jag har i detta mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten bara pekat på några problem som de handikappade har i dag. Det är emellertid min förhoppning att vi snart skall lösa dessa problem och på så sätt göra samhället till ett bättre samhälle för de handikappade.

Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis be att få tacka för alla synpunkter som har kommit fram under den här debatten. Som framgått har jag inte delat dem alla. På några punkter t.o.m. haft motsatt uppfattning, men jag har haft glädje av debatten. Det vill jag gärna ha sagt. När det gäller det allra sista, som Bo Nilsson tog upp, är det en frågeställning som jag inte känner närmare till. Uppenbarligen har inte den regering som partimässigt har stått Bo Nilsson nära, uppfattat snarast som att det skulle ske inom några månader. I så fall hade förslaget redan varit lagt. Jag tar med mig det här tillbaka till departementet. När det gäller den handikapputredning och dess direktiv, som nämndes på slutet i den allmänna debatten om de handikappade, kanske jag bara får tillfoga att de begränsningar som ursprungligen fanns i direktiven vad gällde möjlighet att lägga fram förslag som kostade pengar, hävdes i praktiken efter en långvarig kampanj från folkpartiet liberalerna. De förslag som handikapputredningen sedan lade fram i sitt huvudbetänkande fick stöd redan före valet från folkpartiet liberalerna som också har pekat ut ett sätt att finansiera det hela. Såvitt jag kunde se var det det enda parti som gjorde det under valrörelsen. I övrigt är det mycket som har sagts om handikappfrågorna som jag för min del vill instämma i.

Herr talman! Jag kan konstatera att rättstrygghet är ett angeläget ämne för vårt parti. Av fem anmälda talare är vi tre från nydemokrati som tar upp frågorna i denna kammare och vid detta tillfälle. Det är inte så konstigt att vi anser att ämnet är angeläget. Vi tycker nämligen att det är så många saker som ryms inom begreppet rättstrygghet. Det handlar bl.a. om att värna den enskilda människan, så att man skall kunna känna sig trygg ute på gator och torg och på våra vägar. Därför är jag förvånad över att det är så få talare i ämnet. Är inte rättstrygghet ett viktigt område att debattera för kammarens ledamöter? Är det inte det, ja, då blir jag förskräckt, för att inte tala om hur brottsoffren känner sig inför detta faktum. Herr talman! Jag vill därefter gå tillbaka några år, till 70-talet då jag själv patrullerade gatorna på Norrmalm och i City. På den tiden var det vanligt att polisen gjorde detta. Det upplevdes som mycket tryggt för de människor som flanerade på dessa gator, särskilt under kvällstid. Nu då jag har återvänt till Stockholm och dessa kvarter alldeles i närheten av riksdagsbyggnaderna, kan jag konstatera att det inte finns fotpatrullerande polis ute på våra gator här i Stockholm. Det finns inte heller i övriga större städer. Avsaknaden av fotpatrullerande polis utnyttjas medvetet av det klientel som frekventerar gatorna och stör ordningen genom att antasta, bråka med och ibland misshandla människor mitt på ljusa dagen. Fotpatrullerande polis är ur preventiv synvinkel en trygghet för människorna och ett hot mot buset, för att tala polisspråk. Tyvärr är det inte bara gatufriden som är störd. Våldsbrotten och framför allt råheten i dessa brott, har ökat på ett otäckt och fullständigt oacceptabelt sätt att döma av anmälningarna till kriminalavdelningens våldsrotel och reportagen i massmedia. För att inte tala om kvinnornas situation. Magnus Ladulås på sin tid införde kvinnofrid. Det är nödvändigt att återinföra denna i modern tappning och att med kraftfulla åtgärder markera att samhället inte accepterar dagens förhållanden. Det gäller också att vidta åtgärder mot att kvinnor exponeras som mer eller mindre villiga offer. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att regeringsförklaringen innehåller särskilda satsningar mot vålds och narkotikabrott. Vad jag saknar, och som jag vill passa på tillfället att ta upp, är att regeringen måste ge polisen mer resurser att kartlägga och förebygga så att inte de fascistiska och nynazistiska tendenser som är på frammarsch i Europa får större fotfäste i vårt samhälle. Vi får inte heller glömma bort att förebygga rasism. Hellsvik, vilken jag kommer att få många angenäma tillfällen att diskutera frågor inom rättsområdet med. Jag vet att justitieministern på grund av regeringsöverläggningar inte kan närvara nu, men jag är säker på att hon läser protokollet. Min andra fråga är om justitieministern kommer att se över lagstiftning och regler som gör det möjligt att tillämpa andra spaningsmetoder vid uppdagandet av narkotikabrott innan vi går med i EG. Ett medlemskap i EG kommer förmodligen att innebära att denna typ av brottslighet ökar. Justitieministern som själv är kvinna kan säkert bättre än jag sätta sig in i dessa brottsoffers nuvarande läge. Till sist: Vill justitieministern bidra till ökade resurser mot nynazism, nyfascistiska grupper och liknande i vårt samhälle? Herr talman! Jag vill passa på att här i kammaren tala om hur upprörd jag och mina partikamrater blir, när man från ledamöter, även i regeringsställning, får höra insinuationer att vårt parti skulle höra hemma längst ut på högerkanten och placeras bland de grupper jag nyss nämnde. För mig känns det fullkomligt främmande att ens omnämnas bland dessa. Jag har personliga erfarenheter av denna kategori av människor. Vi tar fullständigt avstånd från dessa grupper. Jag vill, herr talman, på detta sätt markera att varje försök att jämföra oss med fascistiska, nynazistiska eller rasistiska extremister är en personlig förolämpning av medlemmar i vårt parti. Jag hoppas härmed att slutgiltigt ha avfört vidare diskussioner i ämnet. Till sist, herr talman! Eftersom det har varit litet magert med kultur i debatten, vill jag avsluta med att deklamera en dikt, som skrevs av en kollega till mig en natt i arrestavdelningen på Norrmalms polisstation, ''Gata regerings''. Den är lika aktuell nu som den var då i mitten på 1970-talet. Den heter Till vederbörande minister ifrån en sakligt sett novis. Mitt yrke har fått brister, fast än är jag polis. Min roll har blivit stjälparens. Den är mig ovan än, för nyss så var den hjälparens, Jag ser mig själv på Sergels torg bland sociala vårdproblem. Mitt hjärta gråter åt den sorg som drabbat mitt emblem. Jag kan ej hjälpa far och mor, som fostrat mig till ärlighet. Ty busens vassa inbrottsklor får statens tack och härlighet. Nu skall det goda straffas hårt. Det onda har all rätt. Då må du tro att det känns svårt för yrket på nå't sätt. Det finns ej längre hut och vett, ej heller hänsyn till varann. Det är ju så att det som skett ryckt bottnen ur min heders spann.

Herr talman! Det är riktigt tolkat av Birthe Sörestedt att regeringsförklaringen innebär att i princip hela strafftiden skall avtjänas. Men den innebär också att det skall finnas en möjlighet till avkortning på slutet för den som har skött sig under anstaltstiden. Birthe Sörestedt frågar hur man skall få plats med den större beläggning som längre strafftider allmänt sett kommer att innebära. Man skall då ha klart för sig att vi har inte full beläggning på anstalterna i dag. Det är i många fall en väldigt dålig beläggning. De enskilda fångarna får i väldigt stor utsträckning själva bestämma när de vill krypa in och avtjäna sitt straff. Det gör att vi har en mycket låg beläggning på sommaren och en mycket hög beläggning, i många fall överbeläggning, på vintern när det är kallt och ruggigt ute. Möjligheten för fångarna att själva välja måste vi naturligtvis ta bort, och i och med det kommer vi att få en hel del ytterligare platser till vårt förfogande. Sedan finns det ingen anledning att, som socialdemokraterna förespråkat och drivit fram, lägga ner fängelser som är nyrenoverade och i väldigt god funktion, t.ex. Karlskronafängelset. Varför skall man lägga ner det fängelset? Det finns det ingen anledning till, så det beslutet skulle jag vilja se till att vi river upp. Undersökningar från brottsförebyggande rådet har också visat att ju längre fångarna sitter inne, desto mindre blir brottsligheten. Den som sitter inne kan ju inte begå brott under den tiden. Genom att vi då får färre brott, inte minst på sikt, kommer det att kosta mindre pengar för polisen att leta efter brottslingar. Man behöver köra färre mil med sina bilar och slita mindre på däcken, osv. Där kan man alltså göra besparingar och få fram pengar den vägen. Så nog skall vi ordna det här, Birthe Sörestedt. Det är inga problem. Vår paroll är fortfarande att brottslingar skall sitta inne så att människor vågar vara ute.

Herr talman! Birthe Sörestedt och jag har haft många debatter genom årens lopp. Birthe Sörestedt talar fortfarande varmt för brottslingarna men inget om brottsoffren. Ett av de grundläggande skälen till den moderata kriminalpolitiken är ju att vi menar att det nu är dags att värna mer om brottsoffren än om brottslingarna. Jag kan hålla med om att visst är det synd om brottslingarna, men det är ännu mer synd om brottsoffren. Av någon anledning påstår Birthe Sörestedt också att med vårt system kommer de grova brottslingarna att släppas ut tidigare. Nej, det är det vi skall försöka undvika. Det är ju så i dag, att många grova brottslingar släpps ut väldigt tidigt. Med vårt system kommer det icke att ske. Visst finns det driftskostnader också på fängelserna. Dem har jag naturligtvis inte glömt bort. Det är just av det skälet, Birthe Sörestedt, som jag menar att vi måste göra något åt att fångarna får välja att slippa sitta inne på sommaren när det är varmt och skönt att vara ute och krypa in på vintern när det är kallt och ruggigt att vara ute. Det är just av den anledningen att vi har höga driftskostnader och få fångar inne under sommaren som vi måste göra någonting åt det system som råder i dag. Det är därför som jag menar att man måste minska valfriheten för fångarna på det här området.
Herr talman! Jag vill uppmana Jerry Martinger att mera sätta sig in i beläggningssituationen, så kan vi föra en debatt om det vid ett senare tillfälle. Det råder inga delade meningar om att det är viktigt att på olika sätt förbättra för brottsoffren. Vi står på brottsoffrens sida. Där finns inga delade meningar. Men vi ser inte att Jerry Martingers och regeringens förslag om ökade fängelsestraff ger mindre brottslighet. Vi tror att man måste lyfta fram helt andra åtgärder. Avsikten är nu att använda en massa miljoner och miljarder till att bygga ut fängelserna och för drift av fängelseplatser.

Herr talman! Ärade ledamöter. Det är ganska festligt att stå här i det allra heligaste i Sverige -- förhoppningsvis borde det vara så. Men, tyvärr, Sverige är en byråkratisk diktatur, där lag och rätt har satts ur spel. Det är vad den vanliga människan tycker och tänker om Sverige i dag. Tyvärr har även utländsk massmedia börjat använda detta begrepp. Vi i Sverige måste börja vakna till. Mina damer och herrar! Vi måste ändra på detta förhållande omedelbart. Människor på gräsrotsnivå i vårt land ser alltmer hur illa ställt det är med rättssäkerheten. Alvgard är bara en av systemets offer. Tyvärr har tiotusentals medsystrar och medbröder årligen drabbats av myndighetsmissbruk på grund av godtycklighet och oacceptabla vänskapsband i rättsapparaten. Herr talman! Nu har vi chansen. Glöm partitillhörigheten. Nu gäller det den lille mannen. Vi är över 100 nya ledamöter i denna kammare. Ett gammalt uttryck säger att nya kvastar sopar bättre. Låt oss utnyttja dessa krafter innan vi blir ett med etablissemanget. Kom ihåg det! Bristerna i rättssystemet kännetecknas av nitiskt, formalistiskt fögderi och förmynderi mot de små, ensamma och svaga i samhället. Det gränsar ibland till rena, rama trakasserierna och det har dessutom gjort oärlighet och förljugenhet till dygd och eliminerat personligt ansvar. Ämbetsmannaansvaret, mina damer och herrar! Socialdemokraterna visste nog vad de gjorde, för de visste vad som skulle komma. I spåren följer det ekonomiska och etiska förfallet -- även här i Sverige. Vi ser vad som händer med t.ex. bankerna. Landet behöver en moralisk upprustning. Det är inte fråga om krav på utökade resurser, utan i stället handlar det om riktig resursdisponering baserad på förnuft, hänsyn, ärlighet, dvs. på nydemokratis grundvärderingar. Inom nydemokrati och i riksdagen vill jag verka för bättre rättssäkerhet. Under min mandatperiod kommer jag att med exempel ur verkligheten föreslå och påkalla de åtgärder som behövs och som riksdagen kan fatta beslut om. Kan -- det är ganska löjligt -- måste fatta beslut om. Jag hoppas på och ber om ert stöd i detta tvärs över alla partigränser. Det är viktiga frågor för den lille, lille mannen. Här har talats mycket vackert om den svaga människan överallt på denna runda jord -- det har vi också lärt oss i dag. Men hur kan vi få ett förtroende, när vi glömmer bort den svaga människan i vårt eget land. Jag kommer direkt från verkligheten, från stålverket i Halmstad. Jag vet vad jag pratar om. Jag kan debattera med vem som helst om detta. Men jag lägger ett stort ansvar på samtliga som sitter här. Vi måste börja sopa först. Nu är vi över 100 nya kvastar. Låt oss köra så det ryker!

Herr talman! Vi från nydemokrati vill ta tillfället i akt så här i början av riksmötet att redogöra för delar av vårt kommunikationspolitiska handlingsprogram och vår grundinställning i vissa frågor. När det gäller postverket och televerket är vår inställning att dessa båda verk bör bli konkurrensutsatta. Dessa båda verk bör också få kunna lämna ut sin verksamhet på koncession till privata bolag i konkurrens. Staten bör emellertid garantera att alla svenskar var de än bor i Sverige har tillgång till grundservice vad gäller post och teletjänster på lika villkor. Vad gäller banverk, vägverk och sjöfartsverk vill vi slå samman dessa tre verk till ett verk, nämligen transportverket. Om vi gör detta uppstår ingen konkurrens mellan de statliga verken, utan de för invånarna och skattebetalarna bästa investeringarna i infrastruktur kommer att ske. Vi vill skynda på motorvägsutbyggnaden i Sverige genom att låta konsortier överta vissa byggnationer av motorvägar och ta ut s.k. bomavgifter. När vägen är betald skall bommarna bort, och underhållet skall betalas via skatten. Detta system skulle snabbt få i gång vägbyggen, vilket naturligtvis stimulerar sysselsättningen i den för närvarande krisdrabbade byggbranschen. Vi vill satsa på järnväg och snabbtåg. Större ansträngningar för att finansiera järnvägsutbyggnaden skall göras. Där delar vi industriministerns åsikt att av de pengar som erhålles vid försäljning av statlig egendom skall betydande summor gå till just järnvägen. Inlandsbanan skall om möjligt få leva vidare. Nydemokrati har idéer om hur detta kan ske i privat regi. Transportstödet till Gotland blir ej nödvändigt om tax free-försäljning tillåts ombord på Gotlandsbåtarna. Vi kan inte inse varför det skall vara mer skadligt med sprit vid färd till ön Gotland än till ön Åland. Dessutom skulle Gotlandsindustrin kunna konkurrera på mer lika villkor. Mindre AMS-pengar behövs, m.m. Nydemokrati är för ett svenskt internationellt fartygsregister under vissa omständigheter som kommer att redovisas senare. Vi vill sänka bensinpriset ned till tysk nivå, eller med ca 1 kr. Tidigare beslut i kammaren har gjort den arbetande befolkningen beroende av bilen. Därför tycker vi att det är på gränsen till skamligt, att när man väl har fått in bilisterna i ett hörn beskattar man bilägarfamiljerna orimligt hårt utan att se till de sociala konsekvenserna. Dagens bilar och motorvägar är byggda för högre farter än vad som är tillåtet i dag. Vi vill föreslå en höjning av hastigheten på motorväg till 130 km/tim, Vi anser att en fast kommunikationsled mellan Danmark och Sverige skall byggas. Vi anser att luftfarten snarast skall avregleras. Herr talman! Detta var ett sammandrag av nydemokratisk trafikpolitik och jag hoppas att våra åsikter skall få genomslag i Sveriges riksdag.

Herr talman! Om den nye kommunikationsministern vet jag egentligen ingenting, men jag vill naturligtvis önska Mats Odell lycka till i det nya arbetet. Jag hoppas att Mats Odell har, vilket kristdemokraterna åtminstone tidigare har haft, radikala åsikter om miljön och att det är ett miljöperspektiv som kommer att karakterisera kommunikationsministerns arbete framöver. Däremot kan sägas att av det vi kan anta om den nya regeringens trafikpolitik med utgångspunkt från vad som har sagts från moderaterna och från folkpartiet i dessa frågor, lär den troliga utvecklingen i stort sett bli en fortsättning på den tidigare politiken. Vad är det då som har styrt den politiken? Om vi ser på det hela utifrån ett slags maktperspektiv måste sägas att det är marknaden och marknadens behov som, åtminstone enligt min mening, inte har lett till en utveckling i önskvärd riktning. Det har betytt en stor satsning på landsvägar och på biltrafiken. I det sammanhanget är det naturligtvis inte oväsentligt att Sverige inte har en av Europas och världens största tillverkare av tunga fordon på väg. Det maktperspektivet tror jag har betytt oerhört mycket för den utveckling som skett. EG-anpassningen är en följd av att marknaden har tillåtits att agera. Vad det har betytt i form uteblivna satsningar på järnvägsområdet är mycket lätt att förstå. Investeringar inom järnvägen har inte skett på samma sätt som för den vägbundna trafiken. En liten markering från den nya regeringen är nu att inlandsbanan skall få ytterligare ett år på sig. Men det är naturligtvis inte ytterligare ett år av trafik där behövs. Vi vet hur trafiken fungerar. Vad vi vill ha är naturligtvis en medveten satsning så att detta system skall kunna verka på ett bättre sätt än tidigare, och då är det investeringar som behövs. Vi behöver styrformer som gynnar det trafikslag som vi lagt investeringarna och som missgynnar landsvägstrafiken. Det måste till en viljeinriktning som får konsekvenser. En vilja att investera och att rangordna järnvägen på första plats har naturligtvis konsekvenser också på andra områden. För mig som kommer från Västernorrland är naturligtvis den första frågan: När kommer snabbtåg på ostkustbanan? Det finns naturligtvis också, när det gäller en utvecklad industrination, en inriktning som innebär att man forskar och utvecklar inom krigsmaterielindustrin. Det är ett område som Sveriges skattebetalare har accepterat. Tyvärr konstaterar jag att svenska folket accepterar att ett inte oväsentligt antal miljarder satsas på JAS projektet, men folkviljan har inte tagit sig uttrycket att man satsat utvecklingspengar på snabbtågsprojekt. Även där skulle vi finna utmaningar inom metallurgi, hydraulik -- allt det som nu går till krigsmateriel. Det finns naturligtvis också andra sätt att omfördela medel till andra nödvändiga forskningsoch utvecklingsuppgifter. Det har sagts tidigare den här veckan, när man talar om vad man skall göra med löntagarfondernas pengar, att det skulle delas ut till allemansspararna. Men varför det, när vi behöver massiva satsningar inom miljöteknik och kommunikationsområdet. Jag tycker naturligtvis att det är helt galet. Min förhoppning är att Mats Odell kommer att driva miljöperspektivet och att detta skall bli styrande. Det betyder mer till järnvägen och sjötransporter och mindre till biltrafiken och flyget. Det betyder också att vi måste ge tekniker och ekonomer en miljökunskap, som gör att de kan ifrågasätta de tidigare strukturerna och inte bara bli den tidigare utvecklingens stavar och villiga redskap. Marknaden har inte ett miljöperspektiv och kommer aldrig att få det. Som jag sade tidigare tycker jag kristdemokraterna har haft radikala åsikter om miljön. Min fråga är: Kommer regeringen att fortsätta den tidigare utvecklingen, ledd av socialdemokraterna, stödd av moderaterna och folkpartiet, eller kommer det en omsvängning?

Herr talman! Jag försökte att positivt lyssna till kommunikationsministern. En av de positiva signalerna avser en tidigareläggning av investeringarna, och det verkar ju hoppfullt när det gäller snabbtåg på ostkustbanan. I fråga om miljöperspektivet talar kommunikationsministern om utvecklings och tillväxtkrafterna, om ett ökat inslag av konkurrens och om att det statliga ägandet skall minska. Kommunikationsministern talar om närmandet till Europa och om det europeiska samarbetet. Det betyder rimligtvis att det blir ett ja till Öresundsbron. Jag tror dess värre inte att kommunikationsministern kommer att driva miljöperspektivet i den frågan. När det gäller miljön och förhållandet mellan järnväg, flyg och bil ser jag heller inga nya signaler. Det är tekniken som skall lösa detta. Sverige har, säger kommunikationsministern, stränga avgasbestämmelser. Den linjen skall enligt kommunikationsministern fortsätta att utvecklas, och det är gott och väl, men det är naturligtvis inte ett byte av system som på lång sikt kan ge någon ordning i fråga om biltrafikens miljökonsekvenser. Arbetet med storstädernas problem måste ge resultat, säger Mats Odell. Men hur, med vilka styrmedel skall vi få de resultaten? Det är det som gör mig bekymrad när det gäller den nya regeringens trafikpolitik.

Herr talman! Jan Jennehag fortsätter att ställa ett antal frågor på saker som jag har tagit upp. Han tror inte att jag kommer att ha något miljöengagemang när det gäller Öresundsförbindelsen. Jag kan bara konstatera, Jan Jennehag, att vi i det sammanhanget har en mycket tydlig lagstiftning att följa. Det projekt kring vilket vi har ett bindande folkrättsligt avtal med Danmark kommer att prövas enligt gällande lag, oavsett vilka ambitioner jag som kommunikationsminister har. Jag kan emellertid försäkra Jan Jennehag om att jag tillsammans med miljöministern skall se till att den miljöprövningen sker i enlighet med den lag vi har stiftat i den här kammaren.
Herr talman! Kommunikationsministerns åsikt i den här frågan stämmer helt med den politik som tidigare har förts. De lagar som Sverige har är, enligt mitt sätt att se, inte tillräckliga styrmedel för att vi skall kunna förhindra de negativa verkningarna av Öresundsbron. Jag tror alltså att vi är inne på en väg där Öresundsbron bara är ett exempel men ändå en mycket tydlig symbolfråga för vilka drivkrafter som är viktiga för den svenska utvecklingen framöver. Här kommer vi nog tyvärr inte längre, utan vi har olika åsikter i den frågan.
Herr talman! Jan Jennehag tycker inte att lagarna ger tillräckliga styrmedel. Jag vet inte om Jan Jennehag var inne här i kammaren för en stund sedan när man talade om rättstrygghet. Om Jan Jennehag inte kan acceptera de lagar som har stiftats här, har han möjlighet att väcka motioner och försöka förbättra lagarna. Jag är övertygad om att han kommer att få stöd från många andra. Men det är nu de lagar vi har som gäller. Det kan varken Jan Jennehag eller jag göra någonting åt. Jag skall för min del se till att denna miljöprövning blir så seriös som möjligt.

Herr talman! Jag börjar med att hälsa kommunikationsminister Mats Odell välkommen i sitt ämbete, detta för de svenska kommunikationerna betydelsefulla ämbete. Jag har en lång erfarenhet från arbetet i trafikutskottet bakom mig. Detta arbete har under de senaste 20 åren präglats av ett liv under knapphetens kalla stjärna. Har det varit goda konjunkturer under dessa decennier har pengarna huvudsakligen gått till transfereringsobjekt, och har det varit dåliga tider har kommunikationsområdet varit det första som fått dra in på svångremmen. Jag bortser då från det som hänt under de allra senaste åren, när vi för ett par år sedan fick en kraftig höjning av anslaget för nyinvesteringar i järnvägar, vilket faktiskt berodde på ett moderat initiativ i trafikutskottet. Man har alltså så småningom kommit till insikt om att kommunikationer är någonting som är oerhört viktigt för tillväxten i samhället. Detta insåg man inte förr, men som väl är har den insikten nu vunnit burskap. Utskottets alla ledamöter och partier knyter nu de största förhoppningar till att den nya regeringen verkligen skall kunna mobilisera resurser som gör att vi får ökade satsningar på vägar, järnvägar och annan infrastruktur i landet. Det är klart att jag också skall bagagna detta tillfälle till att nämna några av de punkter som ligger oss moderater nära hjärtat när det gäller trafikpolitikens praktiska utformning. Vi står självfallet, som de flesta här, bakom tesen att det skall råda fri och likvärdig konkurrens inom och mellan de olika transportsektorerna. Det betyder att de olika affärsverken får räkna med att det blir en ändrad konkurrenstillvaro för vart och ett av dem. Jag tänker på luftfarten, som sedan sin tillkomst har fört en monopoliserad koncessionstillvaro men som nu skall utsättas för konkurrens. När den förre kommunikationsministern föreslog att man skulle starta med att låta Linjeflyg och SAS konkurrera på de primära linjerna tyckte vi från moderat sida att det var ett stympat förslag. Men det finns kanske anledning att göra införandet av konkurrensen inom luftfarten i mer än ett steg, med tanke på den svåra konjunkturnedgång som dessa företag lider av just nu. Även järnvägstrafiken, som i decennier, under hela efterkrigstiden, har varit Sveriges riksdags stora bekymmer inom kommunikationssektorn, behöver granskas i fråga om möjligheterna att utsättas för konkurrens. Det är helt självklart att statens järnvägar, som är ett stort, hierarkiskt uppbyggt företag, inte utan vidare kan utsättas för fullständig konkurrens, men jag tror att det skall kunna genomföras steg för steg. När det gäller sjöfarten lade jag märke till att utskottets ordförande begagnade detta första tillfälle till en dialog med kommunikationsministern till att plädera för den rådande ordningen för svensk rederinäring, som innebär att ett rederistöd på drygt 500 milj.kr. utgår årligen. Jag vill tala om för kommunikationsministern, att när detta stöd på sin tid infördes -- även det delvis på grund av ett moderat initiativ, var avsikten att det bara skulle utgå tills man så snart som möjligt hade organiserat ett internationellt register för den svenska fjärrsjöfarten. Sverige är nu det enda landet i Norden som inte har något internationellt register. Jag föreställer mig att det kommer att bli ganska svårt för kommunikationsministern att få finansministern att fortsätta att betala ut dessa mer än 500 milj.kr. årligen till svensk rederinäring, när det finns möjligheter att låta den stå på egna ben, på ett likartat sätt som dess konkurrenter. Innan jag slutar vill jag säga någonting om det som är den viktigaste delen av kommunikationsutvecklingen i landet, nämligen bilismen. Det är därför som vägnätet i landet är stommen i kommunikationerna i landet. Bilismen har i åratal varit strykpojke för finansministerns olika pålagor. Det är viktigt att bilismen får en känsla av att vara en värdefull transporttillgång i landet. En detalj inom densamma är hastighetsbestämmelserna, och jag hoppas att kommunikationsministern mycket snart kommer att befria landets bilister från tvånget att köra 90 km på vissa motorvägssträckor där man annars får köra 110 km. Man upplever det som omotiverat och onödigt.